Fru talman! Tommy Franzéns påstående att överenskommelsen med de borgergliga partierna skulle ha inneburit mångdubbelt högre skattehöjningar är helt felaktigt. Centerns ståndpunkt anges i vår partimotion och innebär inte någon skattehöjning. Den överenskommelse som vpk har träffat med socialdemokraterna innebär dels en höjning av statsskatten, dels minskade bidrag till skatteutjämning. Kom inte och påstå att vårt förslag skulle innebära en skattehöjning!
Fru talman! Det hade blivit mångdubbelt högre skattehöjningar om vi inte hade förhindrat uppgörelsen, säger Tommy Franzén. Men sanningen är att det hade blivit en mycket mer betydelsefull omfördelning till barnfamiljernas fromma då än den som vi nu får. Det är den bestående insats som kommunisterna har gjort, det är kommunisternas bidrag till barnfamiljerna i den här förhandlingsomgången. Vi kunde alltså ha fått en reform med betydligt större omfördelning än som nu blev fallet.

Det är också något att slå sig för bröstet för, Tommy Franzén!

Fru talman! Först till Bo Lundgren: Moderaterna kan inte påstå att en låginkomsttagare utan barn inte skulle få en väsentlig skattehöjning — det är löjligt. Med de lättnader i skattesystemet som moderaterna hittills har föreslagit och med ett återinförande av indexeringen i skattesystemet skulle en inkomsttagare med en inkomst på ungefär 60 000 kr. kunna få kompensation för hela den skattehöjning som han skulle erhålla genom det moderata förslaget. Indexeringen skulle innebära att man slopade all statlig skatt för inkomsttagare upp till 60 000 kr. Så pass hög indexering har inte ens moderaterna föreslagit förut. Beträffande att moderaterna vill frigöra människor: Jag vill fråga vad det är för skillnad om Bo Lundgren får 1 500 kr. i handen i form av barnbidrag eller i form av återbäring från skatteverket — om det kommer från riksförsäkringsverket eller riksskatteverket kan inte ha så stor betydelse i praktiken. Detta är vad frågan gäller. Den ideologiska utgångspunkten för Bo Lundgren och moderaterna är: Ta bort så mycket skatt som möjligt, låt människor falla — de som inte har möjlighet att försörja sig på ett eller annat sätt skall vi inte bry oss så mycket om. Detta ligger i bakgrunden för hela den moderata skattepolitiken. Har man inga skatteinkomster, blir det naturligtvis inte heller fråga om några offentliga verksamheter där man tar hand om dem som har det dåligt eller av andra skäl inte kan klara sig. Bo Lundgren hade en sak i sitt huvudanförande som det finns skäl att ta upp. Han sade med anledning av förvärvsavdraget att det var orättvist för dem som själva ordnade barntillsynen. Hur kan Bo Lundgren påstå något sådant? Förvärvsavdraget utgår f.n. till alla, oavsett om de utnyttjar den kommunala barnomsorgen eller inte, oavsett om de ordnar barnomsorgen själva eller eventuellt inte har någon barntillsyn alls. Menar Bo Lundgren att förvärvsavdraget skall finnas kvar men bara gälla dem som själva ordnar barntillsynen eller anställer någon som sköter detta? Det är väl inte någon skillnad i övrigt. Förvärvsavdraget är till för alla oavsett om man utnyttjar den kommunala barnomsorgen eller inte. En av effekterna, Stig Josefson och Kjell Johansson, var bl.a. att den direkta skatten skulle vara minst dubbelt så hög. Sedan tillkommer effekterna av skattereduktionen m.m., som familjer utan barn skulle drabbas av.

Fru talman! Av Tommy Franzéns senaste inlägg förstår jag att Tommy Franzén inte har läst vår partimotion. Av den framgår det klart att vi inte föreslår någon höjning av inkomstskatten.
Fru talman! Det var en mycket ofullständig redogörelse som Tommy Franzén lämnade. Det kan jag förstå. Det går helt enkelt inte att i en replik på tre minuter reda ut hur den uppgörelse såg ut som vi hade kommit fram till i förhandlingarna och vilka förbättringar den skulle ha lett till. Men om jag får lämna en lika ofullständig redogörelse med anledning av Tommy Franzéns påstående om skattehöjningar, kan jag säga att den ytterligare skattehöjningen skulle ha blivit 234 kr. per år för inkomsttagare som inte har barn i barnbidragsberättigad ålder. Skattereduktionen skulle ha blivit 2 000 kr., och vi skulle dessutom ha fått en barnbidragshöjning.
Fru talman! Jag vill säga till Bo Lundgren att det inte är på det viset — jag tror inte att han själv tror på sina argument i den här diskussionen — att vi förespråkar 100 96 skatt och att man sedan skall ge ut ett folkbidrag, även om tanken kanske för någon kan verka lockande.

När Bo Lundgren talar om ett rättvist skattesystem, måste han naturligtvis utgå från en väldigt individualistisk tanke i fråga om rättvisa, nämligen att var och en skall behöva betala så litet skatt som möjligt. Det är ju detta Bo Lundgren predikar. När vi talar om rättvisa, är det självklart att man skall betala skatt efter den bärkraft man har. De som Bo Lundgren och moderaterna självfallet ömmar mest för är de som har den största skatteförmågan i det här samhället men som genom olika svagheter i skattesystemet lyckas dra sig undan den skatt de egentligen borde betala. När vi pratar om ett rättvist skattesystem menar vi självfallet att de som har höga inkomster också skall betala skatt i avsevärt högre grad än de som har låga inkomster. Om jag får tala litet längre, eftersom tiden tydligen räcker till, vill jag säga att höga skatter naturligtvis inte är något självändamål. Dem har vi för att klara den offentliga verksamheten under de kapitalistiska betingelserna. I det socialistiska perspektivet kommer inkomstskatterna — om de över huvud taget kommer att finnas — att vara mycket, mycket små. Det visar de exempel som finns runt om oss. Slutligen vill jag säga till Kjell Johansson, att det utan tvivel blir en fördubbling bara på inkomstsidan för dem som inte kommer i åtnjutande av de ökade familjeförmånerna. Det förslag som folkpartiet har lagt fram och diskuterat och förfäktade i förhandlingarna innebär att också med skattereduktionen osv. skulle man inte kunna få ut full kompensation för samtliga, litet beroende på i vilka inkomstlägen man låg.

Fru talman! Alla som har framträtt i debatten här i dag tycks vara överens om att barnfamiljernas ekonomi bör förbättras. Däremot är ju oenigheten stor om hur det skall ske. Förslagen är många och vitt skilda, som har framgått av den förda debatten, vilken nu har pågått i det närmaste i fem timmar. När vi nu har gått över till att diskutera finansieringsoch skattefrågorna, är meningarna också delade. Skälen är främst att söka i de olika konstruktioner som man har valt för stödet till barnfamiljerna och de olika uppfattningar som partierna företräder. Alla tycks emellertid vara överens om att den här reformen måste finansieras och att förslaget inte får medföra att budgetunderskottet ökar ytterligare. Propositionens förslag till finansiering innebär ju att man slopar förvärvsavdraget, och det ger 730 milj.kr. i ökade intäkter för staten. Sedan skärper man skattesatsen i skiktet 1 till 4 basenheter från 3 till 4 26. Den här höjningen innebär en skatteskärpning med 234 kr. för samtliga inkomsttagare som har en årsinkomst över 31 200 kr. Skatteintäkterna ökar då med ca 1 270 milj.kr. Moderaterna väljer, som framgår av reservation 1, en helt annan väg. Föräldrar med hemmavarande barn i åldern upp till 18 år skall medges ett grundavdrag för varje barn med 15 000 kr. vid den kommunala beskattningen. Skattebortfallet för kommunen, säger man, motverkas genom att man minskar det nuvarande grundavdraget vid kommunal beskattning med 4 500 kr. — från 7 500 till 3 000 kr. Det här medför en ökad kommunalskatt för samtliga med 1 350 kr., om den kommunala utdebiteringen är 30 kr. Men det, säger man, skall man kompensera genom en sänkning av den statliga inkomstskatten. Vidare uppstår det komplikationer för grupper som inte kan tillgodogöra sig grundavdraget. De har helt enkelt för låga inkomster för att kunna utnyttja avdraget. Detta kan kompenseras, hävdar man på ett lättvindigt sätt, genom ”negativ skatt”. Den kommunala ekonomin som påverkas av moderaternas förslag säger man sig kunna klara inom ramen för den kommunala skatteutjämningen. Man gör det mycket lätt för sig när man radar upp alla dessa förslag om hur det hela skall ordnas. Det låter så enkelt när Bo Lundgren säger att det här förslaget är inte alls något som är svårt att administrera. Men tittar man litet på hur det fungerar finner man att förslaget verkar i rakt motsatt riktning mot det som vi alla är överens om att vi borde jobba för — att få ett enklare skattesystem, ett skattesystem som gjorde det betydligt lättare för dem som sitter i taxeringsnämnder och över huvud taget för alla dem som skall handlägga våra deklarationer. Det här systemet kommer alltså att verka i rakt motsatt riktning. Det gör arbetet krångligare, det ökar taxeringsmyndigheternas arbete, det kräver mer av uppgiftsskyldighet från dem som deklarerar. Myndigheterna måste ha uppgifter om barnantal och annat, och mai. såste fortlöpande kontrollera och följa det hela. Det är en rad uppgifter som måste tas fram för att systemet skall fungera. Det är också, som tydligt framgått av diskussionen här, ett ur fördelningspolitiska synpunkter minst sagt tvivelaktigt förslag som moderaterna står för. I reservation 2 presenterar centerpartiet sitt alternativ. Det innebär att man vill höja barnbidraget med 6 000 kr. om året för första barnet och med 1000 kr. för det andra barnet och därefter följande barn. För att hjälpa barnfamiljer där det finns endast en inkomsttagare vill centern öka skattereduktionen för hemmamakar och ensamföräldrar. I en första etapp skall det bli fråga om 2 200 kr., från nuvarande 1 800 till 4 000 kr. För att finansiera utgiftsökningarna accepterar centern att man slopar förvärvsavdraget, och den resterande finansieringen sker, anser man, genom det besparingsprogram som centern har presenterat. Även centerns förslag, med den höjda skattereduktionen till barnfamiljer med hemmamake eller ensamförälder, medför komplikationer i skattesystemet. Bl. a. gäller det att hitta former för hur en avtrappning av skattereduktionen skall ske, när inkomsten går över en viss nivå. Detta problem är inte så enkelt att lösa. Förslaget leder till ett krångligare taxeringsförfarande än vi nu har. Det är inte i den riktningen vi skall gå. I övrigt innehåller centerreservationen kritik av moderaternas förslag, inte minst från fördelningssynpunkt. Detta har Stig Josefson — som jag tycker på ett mycket bra sätt — utvecklat i sitt replikskifte med Bo Lundgren. Folkpartiet redovisar i reservation 3 det tredje borgerliga alternativet till förstärkningar av barnfamiljernas ekonomi. Man föreslår vissa höjningar av barnbidragen kombinerat med en skattereduktion på 2 000 kr. per barn. Finansieringen föreslås lösas genom att förvärvsavdraget slopas liksom även makereduktionen för de familjer som har barn samt en skattehöjning med två procentenheter i skiktet 1-4 basenheter i inkomstskatteskalan. Man kan konstatera att även folkpartiets förslag medför betydande administrativa problem och ett ökat granskningsarbete för taxeringsmyndigheterna. Kjell Johansson var, förstod jag, något upprörd över att socialministern i sitt inlägg hade sagt att man fått hjälp av folkpartiet att lösa sina finansieringsproblem. Jag skall inte på något sätt försöka försvara socialministern. Men jag tror att jag kan ge Kjell Johansson en förklaring till socialministerns yttrande. Förmodligen menade socialministern att man har lånat konstruktionen från folkpartiet när det gällde höjningarna i skatteskalan. Det är ju samma förslag. Enda skillnaden är att vi höjer med en procentenhet och folkpartiet med två. Det är alldeles givet, Kjell Johansson, att det är regeringens förslag som ligger. Vi tar ansvar för det. Självfallet skall det vara på det sättet. Kjell Johansson sade också att det är föga rationellt att behöva betala in skatt, som man sedan får tillbaka i form av bidrag. Det går lätt att säga så. Men för låginkomsttagarna, Kjell Johansson, är inte den statliga skatten den tunga skatten. Den är relativt låg även i rätt höga inkomstlägen. Det är inte den utan kommunalskatten, som medför den tunga skattbördan, i varje fall för låginkomsttagarna. Det är inte så enkelt som Kjell Johansson vill göra gällande. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2 och 3. Jag skall därefter något beröra de övriga reservationer som finns fogade till skatteutskottets betänkande. I reservation 4 önskar företrädarna för moderata samlingspartiet att riksdagen skall uttala sig för ett bibehållande av avdragsrätten för underhållsbidrag. Vi hari detta sammanhang också haft att behandla vpk-motion 943 av Lars-Ove Hagberg m.fl., vari yrkas att den nuvarande avdragsrätten, som är maximerad till 3 000 kr., skall höjas till 5 000 kr. Utskottet har ställt sig avvisande till såväl moderatkravet som yrkandet i motion 943. Skälet härtill är närmast att riksdagen kommer att få ta ställning till frågan i samband med att vi får förslagen från skatteförenklingskommittén. Vi har därför ingen anledning att ta ställning till den nu. I reservation 5 återkommer företrädarna för moderata samlingspartiet med krav på att barntillsynskostnaderna skall vara avdragsberättigade. Det är ett krav som riksdagen haft att ta ställning till åtskilliga gånger och avvisat varje gång. Jag hemställer att kravet avvisas även den här gången. Reservation 6 handlar om fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet. De borgerliga företrädarna i utskottet har här samlats i ett krav på att sambeskattningen av fosterföräldrars och fosterbarns förmögenhet bör upphöra. Som skäl anförs att fosterföräldrarna inte förfogar över fosterbarnens förmögenhet och att sambeskattningen kan leda till svårigheter att erhålla fosterföräldrar för ensamstående barn. Skälet till att utskottsmajoriteten ställt sig avvisande till det här kravet är att fosterbarn likställs med egna barn i alla andra avseenden. Det gäller även i arvsskattehänseende. Det brister i logik, om man i alla andra avseenden skall jämställa fosterbarn med egna barn men göra undantag när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Utskottet har inte funnit tillräckligt starka skäl tala för en ändring, och jag föreslår därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 6. Reservationerna 7 och 8 slutligen tar upp frågor som hänger samman med sambeskattningen av förmögenheter. I moderaternas reservation 7 begärs skyndsamt förslag om ändring av de skatteregler som reservanterna anser missgynnar äktenskapet som samlevnadsform, och i reservation 8 framför centerns och folkpartiets representanter krav på slopande av sambeskattningen av förmögenheter och B-inkomster.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

Fru talman! Centerns förslag om skattereduktion skapar problem, säger Rune Carlstein. Men varje förslag som försöker åstadkomma en rättvisa blir mer eller mindre komplicerat. Vi har f. n. ett förslag om skattereduktion. Det är ingenting nytt. Där har man också ett avtrappningssystem. Det problemet skulle väl inte bli värre i framtiden än det har varit hitintills. I debatten har man framhållit att just ensamstående familjeförsörjare eller barnfamiljer med bara en inkomsttagare är de som bäst behöver förstärkning. Centerförslaget är det enda som direkt riktar sig till denna grupp. Jag tycker för min del att det skulle vara tillräckligt motiv för att även regeringspartiet skulle kunna stödja det förslaget.
Fru talman! Jag måste till min ledsnad konstatera att Rune Carlstein lämnade en mycket dålig förklaring när han försökte försvara socialministern. Men jag tycker inte att han skall vara ledsen för det, för jag tror inte att socialministern hade kunnat lämna någon bättre förklaring om han hade varit här själv. Det är alldeles uppenbart att socialministern har ett speciellt syfte med sitt sätt att uttrycka sig, när han säger att vi har bidragit med en skattehöjningsmodell och att det var våra skattehöjningar som banade väg för det här förslaget. Det är mycket tydligt vad han är ute efter. Därför vill jag slå fast än en gång att vi inte har kommit med något skattehöjningsförslag. Vårt förslag innebär ett oförändrat skattetryck. Däremot är det alldeles självklart att skall man göra någonting för barnfamiljerna måste någon betala detta, och då krävs det en omfördelning av skattebördan från dem som inte har barn till dem som har barn. Det är som sagt en ren självklarhet. Skattereduktionen, säger Rune Carlstein, är ett krångligt förslag. Jag kan bara konstatera att det inte rimligtvis kan vara krångligare än ett av de bud som regeringen kom med under förhandlingarna. Det innehöll nämligen en sådan här skattereduktion och låg i övrigt ytterligt nära det förslag som vi har lagt fram. Den avgörande skillnaden, som gjorde att vi inte kunde godta det, var att nivån var helt oacceptabel och att ni lade pengarna hos fel människor — inte hos de barnfamiljer som bäst behöver dem utan hos sådana som inte skulle vara i så stort behov av det.
Fru talman! Jag skall ge Kjell Johansson rätt i en upplysning som han lämnade, nämligen att någon måste betala de reformer som vi genomför. Det är bra att Kjell Johansson säger det, för när man har lyssnat till Bo Lundgren i dag får man intrycket att det går att genomföra en skattereform som kostar 8,5 miljarder kronor utan att någon är med och betalar. Det ordnar sig på något sätt, det fungerar utan att någon betalar, är den uppfattning man får när Bo Lundgren presenterar moderaternas skattereform. Om man inför avdrag i skattesystemet, Bo Lundgren, medför det komplikationer. Skall vi lyckas med det som vi alla har varit överens om tidigare, att sträva efter att få ett enklare skattesystem som fungerar mera rationellt än dagens, kan vi inte införa flera avdrag. Vi skall försöka begränsa avdragsrätten i stället för att utöka den. Därför menar jag att moderaternas förslag går i rakt motsatt riktning mot vad vi strävar efter, dvs. att få ett enklare och begripligare skattesystem. Det skattesystem som moderaterna föreslår innebär att man fortlöpande måste lämna in uppgifter om antalet barn, och dessa uppgifter måste kontrolleras. Dessutom måste preliminärskatteavdraget anpassas efter hur många barn man har. Hur hög skatt man skall betala beror ju på hur många barn som finns i familjen. Vi får alltså mängder av tabeller, där det framgår att man får olika preliminärskatteavdrag om man har ett, två, tre, fyra eller fem barn, osv. Det måste vara så för att det skall fungera. Har man inte möjlighet att utnyttja avdraget är det så enkelt med negativ skatt, säger Bo Lundgren. Men det är inte så enkelt, för då skall man betala ut bidrag. Då får man bygga upp ett kompletterande system till vårt skattesystem för att betala ut de bidrag som skall gå till de människor som inte kan utnyttja avdragssystemet. Bo Lundgren säger vidare att socialdemokraternas förslag också innebär en skatteskärpning. Ja, det är riktigt — 234 kr. för en person som tjänar över 31 200 kr. Men moderaternas förslag innebär en skatteskärpning på 1 350 kr., vare sig man tjänar 10 000 eller 500 000 kr.

Fru talman! Rune Carlstein gav mig rätt i ett avseende. Det tycker jag är positivt; det går i rätt riktning. Ge mig rätt, Rune Carlstein, också i ett annat avseende, nämligen i mitt tidigare påpekande och då jag bad att Rune Carlstein skulle ta avstånd från en grovt felaktig uppgift som socialministern lämnade i förra debatten. Han sade då att ensamförsörjarfamiljen skulle få en försämring med 2 500 kr. Att ta fel något litet går väl an, men man får inte handskas med tusenlappparna hur som helst i en debatt.
Fru talman! Den sista uppgiften som Kjell Johansson nämnde kan jag inte ta ställning till, eftersom jag inte har klart för mig i vilket sammanhang den har förekommit. Om det var i ett replikskifte med socialministern, får det redas ut i annat sammanhang; det kan inte jag klara ut. När det gäller Bo Lundgrens fråga så är ju vårt skattesystem, som vi kan ha olika meningar om, så konstruerat att det är individen som beskattas. Om vi skall införa avdragsrätt för barnen, får vi välja ett helt annat beskattningssystem. Då är det inte längre en beskattning av individen utan något annat som vi ger oss in på. Det är möjligt att man måste välja den vägen för att lösa barnfamiljernas bekymmer i en framtid. Jag skall inte, Bo Lundgren, utesluta att det kan vara möjligt att man får nalkas den vägen och se vart den leder. Sedan vill jag bestämt protestera mot att det är svepskäl, när vi anför att det system ni föreslår skulle bli krångligt att tillämpa och bekymmersamt för taxeringsmyndigheterna. Det är kalla fakta att det fungerar på det sättet, Bo Lundgren. Det blir inte en förenkling som vi alla känner av, ett enklare skattesystem som fungerar rationellare. Vad man får höra i dag på möten och sammankomster är detta: Kan vi inte få ett skattesystem som vi förstår? Kan vi inte få ett enklare system, så att vi själva kan räkna fram vår skatt och se vad vi skall betala? Det system med avdrag som ni nu lanserar skulle leda till att det blir ännu svårare och besvärligare både att deklarera och att räkna fram sin skatt.

Fru talman! Det finns grupper i samhället som sällan lyckas bli hörda men som myndigheterna gärna ger sig på. En sådan grupp är de underhållsskyldiga. När man diskuterar barn och barnfamiljer skall man inte glömma bort detta. Den underhållsskyldige föräldern är en del av barnets situation — och en väsentlig del. Den underhållsskyldiges situation har betydelse för barnet. Denna betydelse består inte bara i att betala — även om pengarna är viktiga bidrag till barnets försörjning. Den består också av praktiska möjligheter att vara förälder. Länge innebar det i Sverige en stämpel att vara frånskild och underhållsskyldig. Den som hade god inkomst kunde väl ta detta med någorlunda ro. Men för de lågavlönade underhållsskyldiga har tillvaron alltid varit hård. Skilsmässosituationen och den ekonomiska bördan i förening ledde inte sällan till utslagningssituationer. Torftiga materiella omständigheter försvårade umgänget med barnen. Man fick uppleva att myndigheterna oftast saknade förståelse för den underhållsskyldiges läge och för barnens rätt att under rimliga omständigheter kunna umgås också med den förälder som bodde på annat håll. 1970-talet kom med stora och viktiga förändringar på familjerättens område. Barnens rätt till kontakt med båda föräldrarna, även när de inte bor tillsammans, har — med all rätt — lyfts fram i främsta ledet. Umgängesrätten har stärkts. Möjlighet till gemensam rättslig vårdnad även för icke samboende har lagfästs. Vettigare regler för beräkning av underhållsbidrag har ersatt socialförvaltningarnas gamla godtycke. Men dessa goda reformer har också inskärpt problemen i de underhållsskyldigas situation. Samlevnadsförhållandena har starkt förändrats i det svenska samhället. Människorna utvecklas på ett annat sätt än förr. De förändras, de lever ifrån varandra, allt fler passerar under sitt liv genom mer än i en samlevnad. Den romantiska bild som man ibland presenterar från den konservativa kanten, av äktenskapet som något slags samhällets urcell, håller inte — frågan är om den någonsin hållit. De flesta äktenskap utvecklas efter ett antal år till begränsande företeelser, till fängelser som människorna vill bli fria från. Begreppen familj och äktenskap hör inte samman på det sätt som de gjorde förr. Det är en ny social situation som man måste förhålla sig till. Allt fler människor har barn tillsammans med olika partner. Förpliktelserna blir på det sättet mångsidigare, och kontaktsystemen mellan barn och föräldrar blir också mer varierade och viktiga. Dessa förändringar är socialt positiva men skapar också ekonomiska komplikationer för de underhållsskyldiga. En normal umgängesrätt betyder att barnen under en fjärdedel av tiden vistas hos den underhållsskyldige. De underhållsskyldiga lågavlönade kan inte längre förväntas leva i sparsamt möblerade enrumslägenheter. De måste ses som fungerande föräldrar. Också en underhållsskyldig som har ett normalt umgänge med sina barn bildar en social enhet — en enhet som med alla skäl förtjänar att betecknas som en barnfamilj. Vi börjar också få ett nytt fenomen, som sakta växer fram i samhället, nämligen kvinnor som frigör sig från sådana samlevnader som de upplevt som nedtryckande och begränsande. Och eftersom huvudansvaret för barnen då oftast varit det som tyngt dem, kräver de att mannen nu tar sitt ansvar och tar hand om den praktiska vården, eller huvuddelen av den. Detta betyder att ett ökat antal kvinnor blir underhållsskyldiga. I samma riktning verkar den nya praxis i vårdnadstvister, som i 25 96 av fallen ger mannen den rättsliga vårdnaden och gör kvinnan till underhållsbetalare. Vad gör man då för underhållsbetalarna och deras föräldraroll? Vi vet hur många gånger vi de senaste tio åren höjt barnbidrag och bostadsbidrag. Vi vet att vi genom vårt beslut i dag kommer att utsträcka underhållsplikten. Men vilken hjälp bereder vi de underhållsskyldiga? Deklarationsavdraget per barn har varit oförändrat sedan mer än ett årtionde tillbaka. De underhållsskyldiga räknas över huvud taget inte in, när man talar om barnfamiljer. Det sociala synsättet i det sammanhanget är helt traditionellt, trots den förändrade verkligheten. Inte nog med att man ökar på de underhållsskyldigas förpliktelser. Två statliga kommittéer förenar sig nu i en frontattack mot deklarationsavdraget. Ensamförälderkommittén vill i sitt besparingsnit ta ifrån de underhållsskyldiga denna skattelättnad, som för en genomsnittsinkomsttagare är värd ungefär 1 500 kr. per barn och år. Och detta trots att ensamförälderkommittén inte alls skall utreda de underhållsskyldigas situation, utan bara angriper dem i ren beskäftighet, för att presentera ett besparingsförslag som skall väga upp de utgiftsökningar den föreslagit. Också skatteförenklingskommittén, som inte heller har med de underhållsskyldiga eller med familjesociala problem att göra, vill beröva de underhållsskyldiga deras avdragsrätt — detta för att det skall bli en rad mindre på den nya deklarationsblanketten. Man baxnar över denna kommittéenfald, som utifrån fullständigt ovidkommande skäl och med överskridande av sina temamässiga befogenheter skall angripa underhållsskyldiga män och kvinnor. Det är tvärtom så att man i åtgärderna för barnfamiljerna, nu äntligen efter tio år av ökade bördor för de underhållsskyldiga, borde ge också dem ett visst stöd, exempelvis genom en höjning av deklarationsavdraget. Det är ingen idealisk metod, men den som i dag tekniskt står till buds.

Låt mig till sist säga till de politiska partierna, att de nog bör akta sig litet grand för de underhållsskyldiga. Dessa representerar i dag flera hundra tusen röster. Och jag vänder mig särskilt med en varning till socialdemokraterna inför 1985 års val. Inte så få av de underhållsskyldiga som har det svårast tillhör socialdemokratins väljare. Om de underhållsskyldiga får klart för sig inför det här valet vilka attacker ni förbereder mot dem, då kan regeringen sitta löst. Det är något som ni noga bör tänka över.
Fru talman! Jag kan medge att det ligger en hel del i det som Jörn Svensson anförde här när det gäller avdragsrätten för de underhållsskyldiga. Men vi har i utskottet inte ansett att vi nu har anledning att ta ställning till vare sig förslaget om ett uttalande eller den motion som vpk väckt. Vi menar att när vi så småningom fått material från de utredningar som Jörn Svensson nämnde får vi ta ställning till frågan. Då kan vi diskutera frågan. Jag ber därför att få yrka avslag på det av Jörn Svensson framställda yrkandet.

Fru talman! I omröstningen om reservation 4 kommer vpk att avstå. Visserligen stämmer vad som står intaget i den reservationen i och för sig med våra synpunkter, men den motion som reservationen är grundad på har ett fördelningspolitiskt perspektiv som vi icke är överens om. Så är det med detta. Till Rune Carlstein bara kort. Jag hade kunnat acceptera utskottets resonemang att man skall invänta kommittéförslaget, om denna kommitté hade haft till uppgift att från en socialpolitisk utgångspunkt närma sig de underhållsskyldigas situation. Det har skatteförenklingskommittén inte haft, varför jag tycker att det är fel att åberopa den och böja sig för dess arbete. Det har egentligen inte med den här saken att göra. Man kan inte bedöma de underhållsskyldigas situation i samhället utifrån hur många rader det skall finnas på framtidens deklarationsblankett. Det är fel, och det borde egentligen riksdagen ha talat om, tycker jag. Jag tycker också att det är en alltför passiv attityd att nöja sig med detta, som utskottsmajoriteten har gjort. Det var dock en tid i slutet av 1970-talet då frågan om de underhållsskyldigas situation var föremål för ett annat och mera positivt intresse. Jag tolkade det som ett steg tillbaka när det gäller uppmärksamheten för denna växande grupps problem att man nu intar denna passiva hållning. Däremot noterar jag som positivt att den socialdemokratiske ordföranden i skatteutskottet inser att här föreligger ett socialt problem.

Fru talman! För sex dagar sedan var det folknykterhetens dag. Många av kammarens ledamöter var då ute och talade om alkoholens härjningar, hur spriten — detta stora samhällsproblem — slår sönder människors liv. De senaste 20 åren har vi i Sverige också fått allvarliga narkotikaproblem. Det är nästan uteslutande vår ungdom som drabbas av det lidande som narkotikan för med sig. Allt oftare framförs från politiker och andra debattörer krav på ingripande från olika statliga och kommunala instanser. Och nog har vi politiker det slutliga ansvaret. Så länge människoliv har funnits på vår jord har människan levt i samfälligheter. Kärnan har oftast bestått av familjen. I familjen har barnen fått en trygg fostran, och givits regler och normer. Hur har vi i det moderna Sverige förvaltat detta arv? Hur har vi lyckats värna och stärka familjebanden? Och hur har vi lyckats i vår viktigaste uppgift, att ge våra barn en trygg uppväxt och en god fostran? För några veckor sedan besökte jag en ”narkotikaanstalt”. Där hittade man knappast någon som under de tre första levnadsåren levt ett harmoniskt familjeliv, med både far och mor. De erfarenheterna borde stämma till eftertanke. Borde vi inte fundera över den svenska familjepolitikens inriktning? Det är ingen hemlighet att vi i vårt parti ser familjen som en hörnpelare och som det främsta värnet för att vår ungdom inte skall hemfalla till bruk av narkotika och till missbruk av alkohol. Vi är självfallet medvetna om att det finns olidliga familjeförhållanden, där också kraven ställs på stat och kommun att skydda och hjälpa de barn som så behöver. Detta skall emellertid vara undantag och inte regel. Om vi har den uppfattningen måste vi också forma vår familjepolitik så, att familjen kan fullfölja den uppgift vi vill ge den. Detta måste vara det yttersta syftet med en familjepolitik som inbegriper allt från kristen etik och utbildningspolitik till skattepolitik och rent ekonomiska frågor. Det som i dag främst är föremål för debatt är de ekonomiska frågorna. Staten satsar i dag drygt 14 miljarder kronor på offentlig barnomsorg. Dessa drygt 14 miljarder tillfaller helt och fullt den minoritet av barnen som fått plats inom den offentliga barnomsorgen. De övriga, majoriteten, får platt intet — 0,00. Ingen kan förneka orättvisan i detta. Det här har naturligtvis satt sina spår i familjepolitiken. Det vore underligt om människor inte rättade sig efter en sådan statlig politik, där det regnar manna över vissa och ingenting över andra. För två unga makar blir det naturligtvis ekonomiskt mer fördelaktigt att ha två inkomster och barnen på daghem. De får därmed en betydligt större nettoinkomst, samtidigt som de får en subvention på i genomsnitt 50 000 kr. per plats. Många är säkert — och med all rätt — nöjda med denna barnomsorgsform. Deras barn passar bra och trivs bra i daghem. Men detta gäller långt ifrån alla. Vissa kan inte ens någonsin få plats — även om de skulle vilja — inte för att det är kö, utan för att det inte finns några daghem. Det gäller exempelvis i glesbygd. Där finns just inga daghem. Alla som vill skall kunna få förvärvsarbeta. Det tror jag vi är överens om, men de skall inte därför tvingas att välja offentlig barnomsorg. Det är alldeles visst att många föräldrar, om de bara kunde, skulle välja en helt annan omsorgsform för sina barn, fastän de båda vill förvärvsarbeta. De skulle kanske vilja ha en dagmamma eller en dagpappa — någon som varje dag kom hem, för att barnen skulle få den trygghet det innebär att få vara i sin hemmiljö. De kanske rent av skulle vilja betala en mormor eller en morfar, en farmor eller en farfar, för det arbetet. Kanske skulle någon av dem avstå från att förvärvsarbeta under de första åren när barnen är små och själv ta hand om dem. Genom den barnomsorgspolitik som staten bedriver är detta en omöjlighet för familjer i vanliga inkomstlägen — om de vill följa lagen. Barnfamiljernas ekonomiska problem är skiftande. Det går inte att dra dem över en kam. De som har två inkomster och barnen på daghem har i allmänhet inga större ekonomiska problem. Mycket stora ekonomiska problem har däremot nästan regelmässigt de som har många barn och bara en familjeinkomst. När vi moderater har förordat valfrihet i barnomsorgen i ordets egentliga bemärkelse har vi gjort det för att vi är övertygade om att familjerna själva bäst kan avgöra hur de skall ta hand om sina barn. Menar vi allvar med att föräldrarna skall ha denna valfrihet, måste också det ekonomiska utfallet vara åtminstone rimligt rättvist. Men vill man nå denna valfrihet, måste partierna tro på familjen som institution och på familjens roll för våra barn. Där går den ideologiska skiljelinjen i den familjepolitiska debatten — mellan å ena sidan vårt parti, med vår starka tro på familjen, och å andra sidan socialdemokraterna, som ser starka och ekonomiskt oberoende familjer som ett hot mot kollektivismen. I det familjepolitiska program som blev beryktat skrev det socialdemokratiska kvinnoförbundet för några år sedan att ”familjen inte räcker till, varför samhället måste ta ett helt annat ansvar för barnens utveckling”. Tro inte att det uttalandet var någon enstaka kvarleva från 1960-talets vilda vänstervåg. För bara något år sedan kom en ny socialdemokratisk debattbok av auktoriteter på området som Alva Myrdal, Bodil Rosengren och — Lisbet . Palme. Bodil Rosengren skriver där att diskussionen om samhällets insats för barnen hittills varit för grund och ofta slappt åtsiktsbestämd om att barnen mår bäst i familjens sköte. : En politik som grundas på uppfattningen att familjen inte räcker till undergräver också familjens möjlighet att räcka till. Vi moderater vill göra familjen ekonomiskt starkare. Vanliga familjer skall inte behöva förlita sig på bidrag för sin försörjning. Vi erkänner familjens rätt att själv välja hur den skall ta hand om sina barn. : Det skall inte vara förbehållet dem som har råd att avstå från en subventione rad daghemsplats eller dem som är beredda att fiffla med skatter och arbetsgivaravgifter. Vi anser att starka familjer är vårt viktigaste och bästa trygghetsnät mot droger, brott och andra sociala problem. Fru talman! Vår socialminister, som i dag har att inför riksdagen föredra ett av sina största ärenden, sitter nu säkert på sitt rum och lyssnar till mig. Han kommer säkert när som helst in i kammaren. Jag är van att från regeringen få kritik för att jag, efter det att jag har haft en debatt med Kjell-Olof Feldt och en med Sten Andersson, inte är kvar även när Anna-Greta Leijon kommer upp i talarstolen. Jag väntar därför att socialministern vilken minut som helst kommer in genom dörren. Det blir bra. Han skall då få ta upp ett antal frågor av mer ideologisk art. Jag hörde i mitt rum socialministerns anförande, ord för ord, härifrån talarstolen. Han talade om att de borgerliga är så oeniga. Det är alldeles riktigt att vi har delvis olika tekniska lösningar, men vi har — till skillnad från det socialdemokratiska partiet, vars egen finansminister går ut med i förhållande till regeringen och riksdagsgruppen diametralt motsatta stånd punkter om bl.a. barnomsorgen — i sanning en samsyn i de ideologiska grundfrågorna, manifesterad i den gemensamma reservation som finns fogad till socialutskottets betänkande 35. Jag skulle vilja uppmana Sten Andersson att nu svara på frågan vad det socialdemokratiska partiet egentligen vill på de sex punkter där de borgerliga är eniga om inriktningen av en framtida politik för de svenska familjerna. 1. Vi säger att föräldrarna har huvudansvaret för barnen och att familjen är basen för barnens uppfostran. Nå, tycker socialdemokraterna det? Ja eller nej? 2. Familjepolitiken skall syfta till att ge barnen en trygg uppväxt, öka valfriheten och främja jämställdheten. Tycker ni det? Ja eller nej, herr socialminister? 3. Skattesystemet skall utformas så att hänsyn tas till försörjningsbördan, varvid särskilt beaktas ensamförsörjarfamiljerna. Tycker ni socialdemokrater det? Tycker herr socialministern det? 4. Reformeringen av det fortsatta familjestödet måste inriktas på att mildra marginaleffekterna för barnfamiljerna. Tycker ni det i det socialdemokratiska partiet? Tycker herr socialministern det? Eller var står ni i denna fråga? 5. Reformen skall innefatta ändring av stödet till olika former av barntillsyn, så att familjernas valfrihet förbättras och alternativa barnomsorger stimuleras. Vård av egna barn — jag understryker det för de socialdemokrater som möjligen ännu inte tagit ställning — skall enligt de tre borgerliga partierna underlättas om familjen väljer detta framför att lösa barnomsorgen utanför hemmet. Tycker ni socialdemokrater det? Var står ni i sak, herr Sten Andersson? 6. Större rättvisa måste uppnås mellan familjer med barn och familjer utan barn. Särskild hänsyn måste tas till flerbarnsfamiljernas situation. Det tycker vi, och det är vi överens om. Om vi nu tänker oss att Sveriges barnfamiljer satte sig ned och läste socialministerns anförande, trängde bakom hans rätt yviga retorik — skickligt men ganska vänligt framförd — och funderade över vad det socialdemokratiska partiet egentligen tycker i dessa frågor, måste de komma underfund med någonting fruktansvärt: ni tycker inte. I er lagstiftning, er ekonomiska politik, skattepolitik, utbildningspolitik och barnomsorgspolitik bedriver ni en precis motsatt politik. Och tänk om vi borgerliga lyckas tränga igenom denna mur av retorik och denna vall av oförskämdheter och uträkningar och siffror och talar om detta för Sveriges barnfamiljer — vad tycker då Sveriges barnfamiljer om den socialdemokratiska politiken som har helt andra utgångspunkter? Och som fick herr socialministern — jag hörde honom så tydligt — att höja tonen, bli lätt aggressiv i sitt tonfall och slutligen hänvisa till Margaret Thatchers England, som socialdemokraterna alltid viftar med som någonting fruktansvärt. Ack, denna förfärliga, folkvalda brittiska premiärminister! Inom parentes sagt: glöm inte att ni faktiskt förolämpar det brittiska folket i dess fria val var gång ni betraktar henne som något så fruktansvärt. Brittiska folket har t.o.m. valt och valt om henne. Det är i och för sig en detalj, men det kan ändå påpekas. Nu avvaktar vi bara herr socialministerns entré i kammaren för att han skall svara på dessa frågor. Fru talman! Jag har sagt att barnfamiljernas ekonomiska problem har två allvarliga sidor. Den ena är uppenbar. Pengarna räcker inte till. När skatten, hyran, försäkringar osv. är betalda är det inte mycket kvar av lönen. Det är möjligt att man kan dölja dessa akuta ekonomiska problem med höjda bidrag. Men glöm inte att bidragen skall med råge finansieras genom högre skatter, vilket kommer att skärpa marginaleffekterna ännu mer. Då blir det ekonomiska utrymmet än mer beskuret, och det är långt ifrån säkert att barnfamiljerna egentligen får mer över i slutändan. För när Sten Andersson yvigt talade om de pengar som skulle betalas ut, så glömde han som alltid att notan skall betalas. Dessa miljarder som skall ut skall också betalas, och det är detta som är rundgången. Men det finns ett annat problem, fru talman, som är lika allvarligt. Allt fler barnfamiljer mister sitt ekonomiska oberoende. De kan inte försörja sig på sin egen inkomst, och de har små möjligheter att göra något åt det själva genom arbete. De sitter fast i fattigdomsfällan. Marginaleffekterna låser in dem där. Skatten är i dag den största utgiften för de flesta barnfamiljer. Ännu för några år sedan fick man inte tala om skatten som en utgift. Men där har debatten vänt i dag. Ännu har den dock, med förlov sagt, inte vänt inom socialdemokratin. Sten Andersson låtsas aldrig om att skatten är en utgift. Den är någonting som alltid någon annan tycks betala. Ni har ännu inte accepterat sambandet mellan högre skatter och beroendet av bidrag. Jag undrar: Vill ni socialdemokrater i själva verket att människor skall betala så mycket skatt att de sedan blir beroende av bidrag? Man kan ge Wigforss gamla tes en modern tappning: Bidragsberoende kan lättast fördras om det delas av alla. Men på det sättet blir människorna, valmännen, våra uppdragsgivare, på vilkas röster vi fått våra mandat här, beroende av de fördelningspolitiska beslut som vi i nåder fattar här i riksdagen. Socialdemokraterna är utomordentligt intresserade av att framstå som barnfamiljernas beskyddare och räddande änglar. Av de dryga pengar barnfamiljerna har betalat in i skatt får de igen en del sedan administration och skatteuppbörd tagit sitt. Sedan skall socialministern framstå som den stora jultomten när det basuneras ut: ”Glädjebud till jul, barnbidraget höjs.” Och bostadsministern kan ståta med: ”Glädjebesked till alla barnfamiljer, bostadsbidragen höjs.” I själva verket handlar det om barnfamiljernas egna pengar, som de har betalat in i tunga skatter. Vi politiker har inga pengar. Riksdagen har inga egna pengar. Riksdagen förvaltar de pengar som människorna betalar in i skatt. I vissa fall förvaltar vi också de pengar som vi hoppas att nästa generation skall betalå in i skatt. Det är budgetunderskottet, och det har onekligen ett samband med barnfamiljernas situation. Vi moderater har länge kritiserat rundgången. Den är osund och den är principiellt fel. Människor känner rimligen vanmakt om de inte kan försörja sig på sin egen inkomst fast de arbetar fullt och helt och rejält. Men vi skall också vara klara över att det är just skatteoch bidragssystemet som orsakar vårt svenska kontrollsystem. Först skall vi betala skatt. Vi skall avge deklarationer som skall matas in på väldiga databand. Ju mer skatt vi betalar, desto större blir kontrollkraven. Sedan skall vi få bidrag och då krävs nya blanketter och nya uppgiftsinsamlingar och kontroller, som lagras på andra databand, och sedan kontrollkörs databanden mot varandra med personnumren som den ständiga gemensamma nämnaren. Så kläs vi av inpå bara kroppen. Fru talman! Barnfamiljernas ekonomiska problem måste få en långsiktig lösning, som gör att de kan leva på sina egna inkomster. Detta är det viktiga skälet till att vi lade ett konkret förslag om barnavdrag i stället för nya bidrag. Göte Jonsson och Bo Lundgren har tidigare i debatten redogjort för det förslaget — det behöver jag inte göra. Det är också skälet till våra andra förslag om skatt efter bärkraft, återinfört inflationsskydd och sänkta marginalskatter. För oss, fru talman, är den fundamentala utgångspunkten att vanliga familjer, barnfamiljer, barnlösa och ensamstående, måste kunna försörja sig på sin egen inkomst. När socialdemokraterna till jul kommer med sina glädjebud om att bostadsbidrag och-andra bidrag skall höjas, säger vi att vårt moderata besked till barnfamiljerna är vanligt, sunt bondförstånd: Ni skall få behålla så mycket av er egen inkomst att ni kan försörja er själva.

Fru talman! Det här med partiledare som inte är på plats och socialministrar som har annat att göra är tydligen en sak som går igen. Jag skallinte ta upp någon diskussion i stort här. Jag har bara en liten enkel fråga, herr Adelsohn, en liten enkel fråga: Varför genomfördes inte denna utomordentliga familjepolitik under de sex år då vi hade borgerliga regeringar? Varför har det inte blivit en gemensam reservation till förmån för denna politik i socialutskottet och skatteutskottet? Det måste ju finnas någon förklaring till detta. Ni har ju haft er chans, varför tog ni den inte?
Fru talman! Tycker Ulf Adelsohn att det här är ett riktigt sätt att föra en debatt? Socialministern var här de första fyra timmarna i denna debatt. Ulf Adelsohn tillbringade tydligen de timmarna på sitt rum. Det är inte så länge sedan som Ulf Adelsohn krävde att det skulle ges utrymme för en debatt i samband med att riksdagen beslutade remittera kompletteringspropositionen. Den debatten lämnade Ulf Adelsohn med beskedet att han hade sammanträde i partiets VU. I dag är det Sten Andersson som har sammanträde i vårt partis VU. Tycker Ulf Adelsohn att Sten Andersson skall ha samma rätt som han själv tydligen har att lämna en debatt i riksdagen för ett annat uppdrag?

Fru talman! I 1928 års valrörelse förekom en högeraffisch med följande inskrift: Envar som röstar med arbetarpartiet röstar för äktenskapsbandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall. När jag hör moderatledaren finner jag att han inte har avancerat särdeles långt över 1928 års ståndpunkt, och det kanske är hans tragedi i denna del av politiken. Jag tycker nämligen att det är litet övermaga — om vi nu skall bli litet allvarliga — att göra en sådan här frontalattack mot Alva Myrdal och det socialdemokratiska kvinnoförbundet genom att antyda att de leds av någon grotesk konspiration mot familjen och familjepolitiken. Det somii stället har inträffat är att de socialdemokratiska kvinnorna som, i likhet med alla andra progressiva och verklighetsbetonade kvinnor, ser hur samhället och de sociala verkligheterna har förändrats och hur familjebegreppet är någonting helt annat i dag än det var ännu på 1930-talet, när den kvinnliga förvärvsverksamheten bara var 20-30 96. Det är inte så att familjen i dag är grundcellen i samhället. Människor passerar, som jag tidigare påpekat, under sitt liv genom flera olika samlevnader. Mönstren har blivit mer komplicerade, men samtidigt också mer öppna. Det är också så att det krävs någonting annat och mer av både föräldrar och barn — inte minst av barnen — för att leva i det samhälle vi nu har. Familjen i den traditionella bemärkelsen har på något sätt blivit för liten och trång. Människan behöver utblickar, människan behöver utveckling — inte stagnation, stillastående och inåtvändhet. Hon måste lära sig att förstå samhället. Det är dessa nya tendenser och denna nya sociala verklighet som det ankommer på ett samhälle som är i takt med tiden att försöka understödja och hjälpa människorna att hantera. Det kan man inte göra genom att bara falla tillbaka på typer av gemenskapsmönster som är passerade. Jag tycker inte heller att Ulf Adelsohn skall låta det komma sig till last, att han belastar enförälderfamiljerna med att det just i de familjerna skulle vara en större risk för att barnen skulle råka ut för knark och brott, såsom han på ett försåtligt och litet oklart sätt försöker antyda. Se den sociala verkligheten i dagens samhälle sådan den träder fram, Ulf Adelsohn, och försök utforma det familjepolitiska tänkandet i enlighet med det. Den verklighet som Ulf Adelsohn utgår från finns inte längre, och den kommer inte tillbaka.

Fru talman! Jag förmenar inte socialministern att gå på ett VU-sammanträde. Möjligen kunde han ha anmält i förväg när han tänkte tala, så att vi hade vetat det. Men jag är mycket fascinerad av att de två socialdemokratiska företrädarna valde att tala om socialministerns närvaro. Ingen av dem nämnde ett ord i sak om de frågor jag ställde beträffande den socialdemokratiska politiken. I stället försvarades denna kraftfullt och ganska länge av Jörn Svensson. Det är väl betecknande, för jag tror att man kan säga att kommunister och socialdemokrater i dessa frågor faktiskt är eniga. Ni är eniga om att den kollektiva tillsynsformen är viktig och avgörande. Ni är eniga om att undervärdera familjens roll och om att så mycket som möjligt av fostran av kommande generationer skall ske i kollektiva institutioner och så litet som möjligt i familjerna. Vore det inte så, skulle ni bedriva en helt annan politik i sak. Jag förstår därför att Jörn Svensson med förtjusning gick upp och hänvisade till förhållanden för 50, 60 eller 70 år sedan. Han buntade ihop sig själv med socialdemokratin i den ideologiska gemenskap som finns mellan er. Nu ser jag att de båda socialdemokratiska debattörerna förbereder sig för en diskussion med mig i sak, och den ser jag fram emot.

Fru talman! Vi har haft en diskussion som pågått sedan kl. 09.00, och jag förstår inte att en diskussion nu igen skulle tillföra frågan särskilt mycket. Jag ställde min enkla fråga: Varför gjorde ni ingenting när ni satt i regering och hade möjligheter? Varför har ni inte gjort någonting nu under den tid då vi förberett dessa frågor i de olika utskotten? Jag skall ta upp en punkt. Herr Adelsohn talar om kollektiva lösningar. En liten bit i vårt förslag i dag gäller anordningsbidrag till barnomsorgen. Det kan man säga är en kollektiv lösning. Alla de andra åtgärderna syftar ju till att stärka den individuella familjens möjligheter att existera i det samhälle som vi har nu. De syftar till att förbättra familjernas ekonomiska situation, som sedan 1970-talet starkt försämrats. Vad barnfamiljerna förlorat under den tiden uppgår till höga procenttal. Nu höjer vi barnbidraget, som utgår för alla barn. Dessutom har vi bostadsbidraget, som de som har de sämsta inkomsterna får. Vi har även flerbarnstillägget. Det är ingen kollektiv lösning — såvitt man inte räknar fyra barn som ett kollektiv. Det är alltså fråga om individuella bidrag. I ett långt anförande här sägs att vi står för kollektivism i samhället, att vi undervärderar familjen och att vi har en avvikande syn på familjesituationen. Till den debatten kan kanske fogas att det ändå finns familjer som behöver hjälp. Det finns enförsörjarfamiljer. Det finns ensamstående med barn. I de fallen måste samhället givetvis gå in och hjälpa människorna. Jag tycker — jag sade det inte i mitt första inlägg, men jag gör det nu — att det är oförskämt att rikta ett sådant här angrepp mot oss.
Fru talman! Jag noterar att herr Adelsohn inte förmenar Sten Andersson att efter fyra timmars debatt här i kammaren gå på ett VU-möte. Det är generöst av herr Adelsohn att låta Sten Andersson ha samma rätt som han själv anser sig ha. Den här debatten har, som sagt, pågått i sex timmar. Göte Jonsson och Bo Lundgren har således utnyttjat tiden så långt det varit möjligt. De har utnyttjat samtliga repliker som de har rätt till. Jag måste instämma i det som Evert Svensson sade, nämligen att det är en konstig ordning. Efter det att partiernas utskottsrepresentanter avverkat sina debattrundor hoppar herr Adelsohn in i debatten. Han tycker att det här skall dras en gång till, därför att han tidigare har nöjt sig med att sitta på sitt rum och därifrån lyssna på debatten. På fem timmar har han inte visat sig här i kammaren. Det tycker jag är en underlig debatteknik från en partiledares sida.

Fru talman! Ovillig att diskutera de sakfrågor som jag berört tar nu Ulf Adelsohn sin tillflykt till en annan gammal skröna från 1920-talet, nämligen föreställningen att det är den kommunistiska svansen som styr socialdemokratin. För mig skulle tillvaron vara ganska jobbig, om jag var så full av konspiratoriska teorier som herr Adelsohn är. Återigen till sakfrågan. Jag tycker att Ulf Adelsohn skulle fundera litet i det avseendet, intelligent som han dock är. Samhället i dag är annorlunda. Begreppet ”familj” innebär någonting helt annat än det moderaterna vill få det till i sina försök att återgå till saker och ting som hör till det förflutna. Antalet familjer som bara består av en förälder är nu mycket större än tidigare. Dessutom växlar familjeförhållandena genom att vissa samlevnadsförhållanden upplöses. Människorna går in i nya förhållanden. Mönstren förändras. Även samhället är annorlunda. Det kräver mera nu. Det kräver kunskaper och att man övar sig i olika förhållningssätt. Det kan man inte göra på rätt sätt enbart inom den lilla familjegemenskapen. Det krävs således andra utblickar, andra mera vidgade kontaktytor. Det är ingenting som så att säga trycker ned människorna på något sätt, tvärtom. Människorna blir därmed friare. De blir öppnare för förändringar i samhället, för nya sidor av tillvaron. De blir mindre begränsade. Barnen blir friare. Föräldrarna blif friare och kan utvecklas mera. De kan studera. De kan förändras i positiv riktning. Vi har alltså nu en större öppenhet i samlevnadsförhållandena — understödd av en samhällelig politik som syftar till att hjälpa fram denna öppenhet, exempelvis via en bra barnomsorg som är pedagogiskt upplagd, som utvecklar barnen och som kan frigöra föräldrarna på ett annat sätt jämfört med tidigare, jämfört med den gamla typen av familjebundenhet. Men vad blir följden för familjen, den familj som Ulf Adelsohn säger sig vilja slå vakt om? Jo, det blir: När jag kommer hem möts jag av ett barn som har blivit stimulerat i en miljö där kontaktytorna har varit rika, och jag kommer själv hem från ett arbete eller från studier från vilka jag bär med mig någonting som jag kan ge barnet. Den familjegemenskap som jag då utövar tillsammans med barnen blir inte fattigare, torftigare eller ofriare. Den måste rimligtvis bli rikare, Ulf Adelsohn. Jag tycker att Ulf Adelsohn skall se den verkligheten i ögat, i stället för att försöka få oss alla tillbaka till ett 20-tal som en gång för alla och lyckligtvis är förgånget.

Fru talman! Sten Andersson är föredragande statsråd. Det är han som föredrar detta stora ärende och är ansvarig inför riksdagen. Det är rätt ovanligt att inte det föredragande statsrådet är närvarande. Jag fick den plats jag fick på talarlistan, herr Carlstein — jag kunde inte göra mycket åt det. Herr Sten Andersson kan däremot gå in när han vill, hur han vill, hur länge han vill, hur ofta han vill — men han tar inte den chansen. Evert Svensson har litet otur. Det är ju en gemensam reservation. Jag läste innantill ur den gemensamma borgerliga reservationen. De sex punkter som jag tog upp är exakt det som vi är överens om. Jag är den första att säga att jag tycker att man kunde ha gjort mer under den borgerliga regeringsperioden. Men då var å andra sidan kraven inte tillnärmelsevis så stora som de har blivit efter det att ni tagit över och höjt hart när varenda skatt som det går att höja. Om jag minns rätt är det 48 eller 49 skatter som har höjts efter ert tillträde. Och tro inte att de skatterna inte drabbar också barnfamiljerna — de får betala vartenda öre. Låt oss konstatera att ni inte går in i en diskussion. Jag har talat med Bo Lundgren och Göte Jonsson — de har inte fått svar på sina frågor, fast de har ägnat fem timmar åt att försöka få svar. Ni duckar. Och ni gör som Sten Andersson, beskyller oss för att vara ihop med Margaret Thatcher, vilja människor illa och vara förfärliga och gräsliga. Men ni talar aldrig om vad ni har för familjesyn. Till Jörn Svensson: Jag har stor respekt för den inställning som Jörn Svensson gör sig till tolk för. Det är naturligt att många familjer ser det hela så och vill ha det så — att de vill ha precis den typ av familjeliv som Jörn Svensson gör sig till tolk för. Men det som skiljer oss är att jag har respekt för och är beredd att slåss för att Jörn Svensson skall få leva på det sättet, liksom jag också är beredd att slåss för att den vanliga svenska bondfamiljen i glesbygd skall få leva på ett annat sätt — men att det skall vara rimlig ekonomisk rättvisa mellan dem. Det är de själva som skall få avgöra hur de vill ha det. Kalla gärna mitt angrepp oförskämt och gå gärna till personangrepp — det är ni skickliga på. Men i sak står ni erbarmligt svaga. Och när vi från de tre borgerliga partierna i valrörelsen kommer att föra ut till varenda barnfamilj att ni precis som Jörn Svensson förmenar människor denna valfrihet — kanske inte intellektuellt egentligen, men genom er skattepolitik, er ekonomiska politik och er barnomsorgspolitik — då får ni det bekymmersamt. Och detta märks på er debatt i dag — ni har ingenting att komma med i sak. Och, Jörn Svensson, jag tror inte det är svansen som styr, men jag vet att svansen viftar mycket glatt hela tiden — med all rätt, för socialdemokraterna och kommunisterna är eniga i denna fråga. Det är samma ideologiska övertygelse om den kollektiva barnomsorgens välsignelse. Vi respekterar att många vill ha det så och tycker att föräldrar som vill ha det så skall få det — men andra skall ha rätt att välja vad de vill ha. Det är valfrihet, och det tycks vi inte få respekt för från er sida.

Fru talman! Självfallet känner man sig, efter vissa delar av replikskiftena, litet skamsen över att gå upp i debatten. Men icke förty tycker jag att barnfamiljerna är värda en hel dag och en sammanhållen debatt, och därför tänker jag hålla mitt anförande. Sedan må man säga vad man vill. Jag vill först göra några konstateranden som gjorts här tidigare i dag, och det är att sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har barnfamiljerna varit de stora förlorarna. Hösten 1982 började man med en halvhjärtad kompensation för den 16-procentiga devalveringen och den mer än 2 procentiga momshöjningen. Barnbidraget höjdes med 300 kr. Det var kompensationen. 1983 var det viktigaste beslutet som rörde barnfamiljerna den kraftiga urholkningen av livsmedelssubventionerna med omkring 600 milj.kr. 1984 präglas särskilt av regeringens misslyckande att bekämpa inflationen, som i Sverige är dubbelt så hög som i omvärlden. Det drabbar särskilt barnfamiljerna. De får ingen annan kompensation under detta år än uppräkningen av bostadsbidragen. Efter dessa två förlorade år för barnfamiljerna sker under valåret 1985 en uppräkning av barnbidragen med 1 500 kr. Det är i och för sig en tacknämlig åtgärd. Men alla vet vi att den höjningen inte riktigt kom från det socialdemokratiska hjärtat. Den tvingades fram som en politisk nödvändighet när en majoritet i riksdagen, dvs. alla oppositionspartier, visade sig vara beredda att köra över regeringen och på egen hand fatta beslut. Då vaknade regeringen. Men det som jag upplever som den stora svagheten i regeringens agerande —- vilket också har bekräftats av socialministerns och andras uttalanden i dag — är att det långsiktiga perspektivet från barnens utgångspunkt, framtidsperspektivet, fortfarande saknas i familjepolitiken. Enligt centerns mening saknas den socialdemokratiska känslan för rättvisa. Var finns viljan till nytänkande och politiskt skapande inom familjepolitikens område? Framför allt, var finns respekten för den enskilda familjens integritet och kompetens att själv värdera och pröva sin situation? Herr talman! När centerpartiet bygger upp sin familjepolitik gör vi det utifrån tre grundläggande krav: 0 Barnfamiljerna måste kompenseras för kraftiga prisstegringar. O Större hänsyn måste tas till hur många som lever på en inkomst. O Rättvisa måste åstadkommas mellan olika barnomsorgsformer. Utifrån dessa principer blir det möjligt att forma en politik med utgångspunkti barnens behov. Barnens behov och situation måste nämligen vara det centrala. I nästan alla situationer gäller det att ingen är mera expert på barnen än deras egna föräldrar. Därför måste politiken ta sikte på att stärka familjernas roll och ge resurser till en verklig valfrihet. Jag säger detta mot bakgrund av det vi nyss har hört och därför att jag är mycket medveten om att familjen i dag inte alls ser ut på samma sätt som den gjorde för några tiotal år sedan. Därför behöver vi också en annan familjepolitik för att kunna motsvara de nya behov som i dag måste tillgodoses. Det finns brister i familjepolitiken som måste rättas till. Den skall vara ett fördelningspolitiskt rättviseinstrument, och det är den inte i dag. Den bör helst vara enkel och överskådlig. Den skall ge barnfamiljerna möjlighet att välja vilken omsorg de vill ge sina barn. Den möjligheten har man inte i dag. Vi behöver en familjepolitik som kännetecknas av att den generellt kan tillföra barnfamiljerna pengar för deras ökade konsumtion, dvs. därför att de är fler i familjen. I ett folkhushåll sker det bäst genom omfördelning från hushåll utan barn till hushåll med barn. Barnbidrag och flerbarnstillägg är bra instrument för detta. Den skall utgå från den självklara förutsättningen att alla barn behöver omsorg. Det innebär att all omsorg om barn måste värderas. Det envetna motståndet mot att värdera och ge ersättning till vård av egna barn i hemmet måste bytas mot en positiv uppskattning av detta viktiga arbete. Vårdnadsersättningen är en bra modell. En prövning måste ske av formerna för samhällets barnomsorg, så att den nödvändiga utbyggnaden inte stoppas av en orimlig kostnadsutveckling. Större hänsyn måste också tas till försörjningsbördan, så att inte barnfamiljer med många barn och enbart en inkomst missgynnas. Det mest allvarliga misstag som har gjorts inom familjepolitiken är att de olika formerna för barnomsorg inte har givits samhällets stöd i samma omfattning. Alla de föräldrar som själva aktivt har valt att i det egna hemmet på heleller deltid ta vårdnaden om sina barn har med all sannolikhet gjort ett korrekt val med utgångspunkt i sina barns och sin familjs situation. På samma sätt har de som aktivt har valt daghem, dagmamma eller annan form gjort ett rationellt val med omtanke om barnen. Grundläggande för en valfrihet är självfallet tillgång på yrkesarbete för både män och kvinnor. Om man vill värna möjligheterna till daghem, kan man inte tänka bort hur majoriteten av barnfamiljerna faktiskt ordnar sin barnomsorg. Jag skulle dessutom vilja säga till socialdemokraterna här i församlingen: Var noga med att inte misskreditera dagis! Jag fick för inte så länge sedan tillgång till ett kommunalt beslut från en socialdemokratiskt styrd kommun i Norrbotten. Där hade man antagit ett pedagogiskt program för barnomsorgen.

Den typen av beslut utgör ett hån mot alla föräldrar som ser som sin uppgift att fostra sina barn till självständigt tänkande varelser, kapabla till egna beslut — också i politiska sammanhang. Sådana här beslut misskrediterar daghemmen på ett orättvist sätt. Om nu socialministern vore här, skulle jag be honom att ta avstånd från beslut av detta slag som fattas i kommuner — i och för sig självständigt. Jag vill t.o.m. påstå att beslut om politisk indoktrinering av barn för Sten Andersson och andra aktningsvärda socialdemokrater borde vara värre än daghemsverksamhet ordnad i privat regi. Innan jag går vidare vill jag tillägga att jag hoppas att i socialministerns frånvaro Evert Svensson eller någon annan socialdemokrat tar avstånd från pedagogiska program för barnomsorgen som utformas på det sätt som jag här har beskrivit. Herr talman! Föräldrar som själva tar på sig den fulla vårdnaden av sina barn men inte får något stöd för detta kan omöjligt acceptera att en allt större del av de egna skattepengarna skall gå till daghemmen. Detta är också orimligt. Det är ju de facto så att 1 miljard kronor av de barnomsorgsavgifter som tas in icke går till barnomsorgen. För oss i centern har vårdnadsersättningen sedan länge varit en avgörande rättvisefråga. Vi tycker oss märka att man i de olika partierna numera blir alltmer lyhörd för vårt krav. Opinionsbildningen inom de olika partierna har börjat göra verkan. Centerpartiet har i många år sökt mobilisera en riksdagsmajoritet för vårdnadsersättning. Ännu så länge har detta varit omöjligt, längre än de tre månader som den redan utgår. Jag är säker på att det med det engagemang som finns i mitt parti och i andra partier ändå skall bli möjligt att bygga ut en rejäl vårdnadsersättning inom några år. Trepartireservationen i socialutskottet tyder på att det här finns en gemensam vilja att förbättra villkoren för dem som vill ta hand om sina små barn i hemmet. Vad barnen och barnfamiljerna behöver är ett samlat och genomarbetat reformprogram som täcker in de olika situationer som barnfamiljerna lever i. I längden är det barnfamiljerna som förlorar om man inte för en samlad politik. Att lägga alla reformpengar i en och samma korg ger inte en rättvis och bra familjepolitik. Det gäller vare sig korgen heter kommunalt dagis eller skattereduktion. Jag vill här skissera en rättvis politik i ett antal punkter, av vilka ingen skall sättas före den andra och där ingen punkt kan uteslutas. Det är centerns mål att försöka få majoritet för ett genomförande av denna politik så snart resurserna det tillåter. För det första: Barnbidraget bör enligt vår mening fortsätta att successivt höjas så att det följer kostnadsutvecklingen. Det var centern som en gång tog initiativet till barnbidraget på 1940-talet. Barnbidraget tillkom som en integrerad del av skattesystemet på grund av att dåtidens skatteavdrag för barn visade sig ojämlikt. Stora grupper barnfamiljer kunde inte utnyttja avdraget därför att de inte hade inkomster. Barnbidraget är grunden i samhällets stöd till barnfamiljerna. Barnbidraget omfördelar pengar från icke-barnhushåll till hushåll med barn och medverkar därmed till en ekonomisk utjämning. Barnbidraget utgår lika för alla och är avsett att vara ett bidrag till grundkostnaderna för barnen. För det andra: Flerbarnsstödet bör också i fortsättningen användas som ett instrument att stödja familjer med många barn. Barnfamiljernas ekonomiska börda ökar med antalet barn. För att stödja flerbarnsfamiljerna införde regeringen Fälldin flerbarnsstödet. Familjeekonomiska kommittén konstaterar i sitt betänkande Barn kostar att den bruttoinkomst som behövs för att nå existensminimum i familjer med endast en inkomst och många barn minskat kraftigt sedan flerbarnstillägget infördes. För det tredje: Vid den framtida utformningen av skattesystemet är det nödvändigt att ta större hänsyn till försörjningsbördan. I centerns familjepolitiska motion sker det genom förslaget att skattereduktionen för ensamförsörjare ökar från 1 800 till 4 000 kr. För det fjärde: Vårdnadsersättningen bör byggas ut till att gälla upp till tre års ålder. Nivån bör höjas på dagersättningen. Drygt 207 000 barn står i dag utanför samhällets barnomsorg. När det gäller dessa vill föräldrarna till ca 120 000 barn själva vårda sina barn hemma, men saknar stöd för sin vårdinsats. För det femte: Daghemsverksamheten måste utvecklas i former som gör det möjligt att nå behovstäckning. Bort med byråkrati och dyrbart krångel! Skapa likvärdiga villkor för daghem med olika huvudmän! Var öppen och flexibel när det gäller att finna kvalitetshöjande aktiviteter som inte kostar pengar! En väl fungerande barnomsorg förutsätter föräldramedverkan, närhet till barnets hemmiljö och små enheter. I dag har ca 270 000 barn omsorg i daghem och familjedaghem med statsbidrag. Ca 90 000 barn går i den icke statsbidragsberättigade deltidsförskolan. Ytterligare ca 90 000 barn önskar omsorg. En prövning av formerna och kostnaderna för samhällets barnomsorg är nödvändig för att inte hindra den utbyggnad som också fortsättningsvis krävs. Det familjepolitiska stödet haltar i dag betänkligt främst därför att vårdnadsersättningen inte mer än marginellt byggts ut. Vårdnadsersättningen skall vara en ersättning till föräldrar som väljer att på heleller deltid vårda egna små barn i hemmet. Den främjar valfrihet i barnomsorgen, värderar vårdarbetet och ger föräldrar möjlighet att öka sin tid tillsammans med barnen. Båda föräldrarna har samma ansvar för barnens vård. Barnen har behov av båda föräldrarna. Vårdnadsersättningen skall enligt vårt förmenande utgå såväl till den som väljer att stanna hemma på heltid som till den som väljer deltid, som jag nyss sade. Ersättningen kommer därför att utgå till de föräldrar som förkortar sin arbetstid till sex timmar. Därmed är vårdnadsersättningen en särskilt viktig reform för heltidsarbetande ensamföräldrar som vill förkorta sin arbetstid för barnens skull. Arbete åt alla i arbetsför ålder är självfallet också en viktig utgångspunkt för verklig valfrihet. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att barnets behov skall vara utgångspunkten för familjepolitiken. Familjen skall själv kunna välja omsorgsform beroende på de familjeindividuella omständigheterna. Arbetslivet bör vara barnvänligt så att omsorg om barnen skall kunna förenas med förvärvsarbete — en mycket viktig sak att poängtera. Alla barn har rätt till trygg uppväxt och god omsorg, ekonomisk grundtrygghet samt föräldrar som har tid för dem. Alla barn kan få god omsorg, när det finns valfrihet i barnomsorgen — dvs. när barnfamiljerna får ekonomisk ersättning för sin insats att vårda egna små barn i hemmet — och när samhällets barnomsorg är utbyggd så att den täcker efterfrågan. Alla barn kan få ekonomisk grundtrygghet, när barnstödet fördelas rättvist mellan barnfamiljerna och när rättvis fördelning sker från hushåll utan barn till hushåll med barn. Alla barn kan få föräldrar med tid, när föräldrarna får ekonomisk möjlighet att välja mellan förvärvsarbete och vård av egna barn på heleller deltid. Jag har, herr talman, i mitt anförande sökt skissera mera långsiktiga tankar som vi i centern har om familjepolitiken, eftersom jag vet att mina partivänner tidigare har gått in på de olika delar som finns upptagna i de betänkanden som här har diskuterats. Men innan jag lämnar talarstolen, vill jag inte underlåta att besvara några av de frågor som har ställts — och även frågor som jag vet kommer att ställas; jag kan lika gärna besvara dem nu. Jag är ganska säker på att Evert Svensson hade tänkt fråga: Varför gjorde ni inte allt detta under de sex år som ni satt i regeringen? Nu slipper han det och kan fråga om någonting annat. Det hände faktiskt en hel del, Evert Svensson och andra som har ställt denna fråga, på barnomsorgens område under de år som vi satt i regeringen. Självfallet skulle vi ha gjort mer, men somliga saker var det inte möjligt att få majoritet för. Det är naturligt i en koalitionsregering. Det är inte heller alltid så lätt att få majoritet för de idéer som man har i olika fraktioner inom en enpartiregering, har vi förstått. Jag tycker därför att det inte är så märkvärdigt. Vi har ingen anledning att skämmas för vårt arbete i de regeringar som vi deltog i. Från 1976 till det vi lämnade regeringen ökade det totala statliga stödet till barnfamiljerna från 4,5 miljarder kronor till 12,5 miljarder kronor. Då är inte bostadsstödet inräknat. Det var en ökning med 60 96 utöver prisstegringarna totalt sett. Jag kan ta andra exempel. Vi byggde ut föräldraförsäkringen med tre månaders ersättning lika för alla, det vi kallar vårdnadsersättning. ATP-rätt infördes för vård av små barn. Stödet till barnomsorgen ökade från 800 milj.kr. till 5,5 miljarder kronor under denna tid. Vi har ibland fått kritik för att barnomsorgen byggdes ut så kraftigt under denna period. Men det var vad vi gjorde. 68 000 nya platser tillkom på daghem, 30 800 på fritidshem och 49 700 i familjedaghem. Därtill höjdes barnbidraget från 1 800 kr. per år till 3 000 kr. per år. Flerbarnsstödet infördes, vilket socialdemokraterna då röstade nej till. Socialdemokraterna har sedermera kommit på bättre tankar. Det finns även flera andra saker att nämna här, men jag skall nöja mig med detta. De totala siffrorna när det gäller barnomsorgen talar sitt tydliga språk.
Herr talman! Karin Söder sade att barnens behov skall vara utgångspunkt för familjepolitiken, och det kan jag hålla med om. Hon sade vidare att nya behov har kommit till, och det kan jag också hålla med om. Det har hänt mycket under de senaste decennierna som ställer krav på familjepolitiken. Kvinnor utbildas mer. Kvinnor förvärvsarbetar i mycket större utsträckning än någonsin tidigare — 82 26 av kvinnor med barn i förskoleåldern förvärvsarbetar. Kvinnor föder mindre antal barn. Det har skett en stor befolkningsomflyttning, av arbetsmarknadsskäl. Man har förlorat det kontaktnät som släkt och vänner utgör. Man bor i stora, ganska anonyma bostadsområden. Bl.a. de här sakerna gör att samhället måste hjälpa till och stötta. Samhällsplaneringen har inte tagit hänsyn till det förändrade levnadsmönstret. Vad barnen behöver är bra barnomsorg. Fortfarande saknar 77 90 av förskolebarnen daghemsplats. Man behöver en bra barnomsorg för att kunna ge barnen utveckling, trygghet, stimulans, kontinuitet osv. Familjerna behöver sex timmars arbetsdag för att hinna med barn och hinna med fackligt och politiskt arbete. Barnfamiljerna behöver en ekonomisk standard som är högre än vad den är i dag. Vi behöver få minskade matkostnader och minskade hyreskostnader. Vi behöver också en kulturell standard. Vi behöver nya boendeformer som tar hänsyn till nya levnadsmönster, med mera inriktning på kollektiva lösningar, där man delar på det som brukar kallas för hemarbete, där man delar på skötseln av hem och hus och barn. Karin Söders slutsats att alla de nya behoven och kraven skall mötas med vårdnadsersättning, liksom det förslag som framfördes för någon dag sedan här i debatten om privata SAF-styrda daghem, är att vrida klockan tillbaka. Det är helt andra lösningar som behövs. Rätten till arbete måste garanteras både män och kvinnor, och rätten till en bra barnomsorg måste garanteras alla barn.

Herr talman! Låt oss uppehålla oss vid detta som Karin Söder kallar för valfrihet. Vad är det egentligen hon förespråkar? De som vill ta hand om sina små barn skall få göra det — som om människan stod i ett nolläge, där hon fritt kunde välja mellan två likvärdiga alternativ. Det är inte alls detta det handlar om. Att kvinnorna skall stanna hemma hos barnen har ju legat i det patriarkaliska samhällets natur under flera tusen år. Det är detta som har tryckt ner kvinnan. Det är en del av kvinnans ofrihet som Karin Söder förhärligar och kallar för valfrihet. Det är ju tvånget att välja sådana lösningar som har gjort att kvinnor har hållits tillbaka, att de inte har kunnat hävda sig i samhället, att de inte kunnat göra sin röst hörd. Nu när vi har kris och växande kvinnoarbetslöshet, då finns det konservati va krafter som vill göra denna hemmatillvaro smakligare. Genom införande av olika former av öppna och förtäckta vårdnadsersättningar vill man åter förhärliga den gamla kvinnorollen. Det är precis vad det handlar om och ingenting annat. Det handlar inte om valfrihet utan om att hålla människor kvar i det gamla tvånget och de gamla begränsningarna. Detta är en kamp mot kvinnofrigörelsen, men ni vågar inte öppet säga att ni bekämpar kvinnornas frigörelse och går tillbaka till gammalromantiska ideal. Därför föredrar ni att tala om valfrihet. Men kamp mot kvinnofrigörelsen är vad det egentligen handlar om.

Herr talman! Jag skall inte utnyttja hela repliktiden, hoppas jag. Karin Söder säger att barnomsorgen byggdes ut ganska kraftigt under den tid som vi hade en borgerlig regering. Strax före det inlägget stod herr Adelsohn i talarstolen. Hans tal var ett enda frontalangrepp på denna kollektiva barnomsorg. Är det inte på något sätt i ett nötskal hur det ser ut på den borgerliga sidan? Jag är naturligtvis glad över att Karin Söder har valt ett annat tonläge i debatten än det vi fick lyssna på hos moderatledaren. Det finns svårigheter i en koalitionsregering. Ja, det är ju det som är orsaken till att egentligen ingenting hände. När jag säger att ingenting hände syftar jag inte på det som fru Karin Söder talade om, utan på det som har varit det genomgående temat i våra diskussionsinlägg här, nämligen att barnfamiljerna har halkat efter. De är de stora förlorarna, och det är därför vi nu måste göra någonting. Det är ett ganska omfattande förslag vi tar i dag. De som har varit med om förhandlingarna när det gäller försvaret eller u-hjälpen vet att det inte är så lätt att få fram miljarderna. Där har det ändå varit fråga om mindre summor än dessa 3,2 miljarder. Bara ett ord om vårdnadsersättningen. Den skall räcka upp till tre år. Barn kostar även efter tre år. Vi vill för vår del välja en annan väg, nämligen att stödja barnfamiljerna högre upp i åldrarna. Alla beräkningar talar ju om för oss att det är dyrare, ju högre upp man kommer. Om man skall bygga ut någonting när barnen är riktigt små är det föräldraförsäkringen som bör utökas. Sedan finns det en del att säga om det här paketet eller framtidsvisionen eller vad man skall kalla det. Det är på många ställen motstridande, och när ni skall göra någonting av det kommer det också att visa sig.

Herr talman! Evert Svensson sade att det inte är så lätt att få fram miljarderna; det hade han fått erfara i sin egen regering när det gäller barnomsorgen. Men faktum är att när vi var i regeringen, där också moderaterna satt med, lyckades vi få fram miljarderna. Jag upprepar: Stödet till barnfamiljerna ökade från 4,5 till 12,5 miljarder under den tiden. Det visar vad det betyder när man har människor som är engagerade för barnomsorgen i regeringen. Visst hade vi diskussioner om det här, men vi drev på och fick igenom utbyggnaden och också de andra reformer i fråga om barnomsorgen som jag tidigare nämnde. Det är inte så, att ingenting hände, som Evert Svensson säger. Det är befängt att påstå något sådant. Barn kostar också efter tre år, säger Evert Svensson.

När vpk:are och socialdemokrater går emot vårdnadsersättningen är det egentligen ett stort hån mot dem som är ensamföräldrar och vill ha sextimmarsdag. Ni har ju inte något att ge dem för att fylla ut den förlorade arbetsinkomsten. Det är faktiskt ni som förslavar kvinnorna, för det är de som i allmänhet är ensamföräldrar, och får dem att känna sig otillräckliga med yrkesarbete och barn på dagis i 11-12 timmar. Undersökningar visar också att det är ensamföräldrarna som har sina barn längst på dagis. Varför då inte vara med om att ge dem ett stöd så att de kan förkorta sin arbetstid? Jörn Svensson! Detta är inte ett förhärligande vare sig av någon kvinnoroll eller av någon mansroll, men det är en fråga om att ge föräldrarna en ärlig chans att ge sina barn mer tid. Fråga barnläkare och barnpsykologer vad små barn behöver — det är mer tid med sina föräldrar. Det är ett känt faktum att det i stora delar av vårt land dess värre inte är möjligt för alla att få ett arbete. En del av dessa människor är hemma hos sina barn. Detta kan vara ett sätt att ekonomiskt ge dem större valmöjlighet. Det är inte ett hot mot kvinnorna, det är ett stöd för kvinnor och män.

Herr talman! Det här senaste inlägget var mycket intressant. Nu avslöjar Karin Söder två saker som jag har anat länge men som ni aldrig har vågat säga rakt ut. Ge föräldrarna en chans att stanna hemma, säger Karin Söder. Vilka föräldrar tror Karin Söder kommer att stanna hemma och ta er dåliga vårdnadsersättning som ett surrogat därför att de inte kan få arbete i ett samhälle med stigande kvinnoarbetslöshet och kris och med en traditionell patriarkalisk struktur? Naturligtvis är det kvinnan som skall tillbaka till sin kvinnoroll. Talet om att både män och kvinnor kan stanna hemma är rena hyckleriet! Det stämmer inte med situationen. Ni har kommit stickande med denna vårdnadsersättning precis när kvinnoarbetslösheten stiger, därför att ni vill skapa ett surrogat i form av en romantisk hemmatillvaro när er samhällsordning inte kan garantera arbete åt folk — det är precis det ni vill ha. Ni vill uppväcka människors sentimentala traditionalism och få kvinnorna att försona sig med den traditionella rollen. Detta täcker ni över med denna dåliga vårdnadsersättning. Sedan avslöjar Karin Söder ytterligare en sak. Hon säger att det är angeläget att förkorta arbetstiden. Men samtidigt säger hon att kvinnorna skall kunna stanna hemma hela tiden — de skall kunna vara kvar i denna lilla hemmatillvaro, i denna lilla idyll — de skall alltså inte ha något arbete, När det gäller sextimmarsdagen säger hon att den kommer att leda till att ensamföräldrarna får så dåligt betalt att de måste ha en särskild vårdnadsersättning för att kunna klara sig. Jaså, är ni ett lönesänkningsparti också? Vill ni även på lönesidan pressa ned kvinnorna, samtidigt som ni förkortar deras arbetstid? Den arbetstidsreformen skall vi inte ha — den kommer att leda till rena slaveriet!
Herr talman! Jag har alltid tyckt att Jörn Svensson har varit en skicklig debattör, men nu försöker han verkligen att lyfta både sig själv och andra i håret på ett sätt som är otroligt märkligt. Tala inte om hyckleri, för det är Jörn Svensson själv som lägger in en massa saker i det jag har sagt som absolut inte har något som helst fog för sig! Jag har talat om dagsläget när det gäller ensamföräldrarna. Studera alla de utredningar som finns! De visar att det är ensamföräldrarna som i dag inte har råd att ta i anspråk den rättighet de har att minska sin arbetstid. Det är så, Jörn Svensson, och de får inget stöd i dag, utom de tre månader som redan finns, för att ersätta den uteblivna inkomsten. Detta är ett faktiskt förhållande i dag som socialdemokrater och vpk:are borde betänka när det gäller en så stor grupp i vårt samhälle. Det är min själ ingen idyll när de ger sina barn mer tid. Det är inte heller alltid någon idyll för dem som inte har något arbete och måste vara hemma hos sina barn trots att de vill ha ett yrkesarbete. Försök inte pådyvla mig eller någon annan i centern uppfattningar som vi inte har! Det är barnen det är fråga om. Kom ihåg att vi har drivit frågan om vårdnadsersättning år ut och år in sedan 1960-talet. Vi har drivit den frågan under den tid då 200 000 kvinnor i Sverige som inte haft jobb tidigare fick det - under Fälldinregeringarna. Vi drev frågan om vårdnadsersättning i regeringsställning — med litet mindre framgång än vad vi hade väntat oss, måste jag säga — och vi drev den frågan även här i riksdagen. Det är inget konjunkturbetonat krav, det är ett krav för de små barnens skull och för deras föräldrars skull — för att de skall kunna ge sina barn mera tid. Det är förankrat i människornas verklighet. Vii centern har gått i spetsen för sysselsättning i alla delar av vårt land — för kvinnor och män. Man skall ha valmöjlighet oavsett ålder och oavsett om man har barn, men man skall ha valmöjlighet till heleller deltidsarbete när barnen är små. Det är det vi vill eftersträva. Om männen tog i anspråk de möjligheter som redan finns och utnyttjade den här tiden, vore det väl. Låt oss förena oss i kampen för att få männen att ta sitt ansvar för barnen och ge dem mera tid. Då skulle mycket vara vunnet i hela vårt samhälle på många olika sätt. Försök inte att pådyvla mig eller någon annan en tolkning av vårdnadsersättningen som icke har någon som helst grund i verkligheten. Det är i själva verket så, att det finns ett behov av en vårdnadsersättning.

Herr talman! I det stora familjepolitiska scenario som har målats upp i denna kammare i dag där alla ord rörande familjepolitiken vid det här laget måste ha blivit sagda skall jag fatta mig kort. Socialförsäkringsutskottets betänkande 32 är litet och tunt, men, herr talman, det är ändå ett mycket tungt vägande betänkande. Det behandlar en höjning av garantinivån inom föräldraförsäkringen, för familjer med hemmamake och för de unga mödrar som ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden. Dessa föräldrar har hittills endast haft 37 kr. om dagen — ett belopp som varit oförändrat sedan den 1 juli 1980. Vi moderater har gång på gång påtalat det negativa i detta förhållande och dessa föräldrars situation, och vi har föreslagit en höjning av garantibeloppet. Socialdemokraterna har emellertid hittills förhållit sig ganska kallsinniga till en dylik uppräkning. Nu har emellertid regeringen ändå givit oss moderater ett erkännande i denna fråga, värt 11 kr. Man föreslår en höjning av garantibeloppet till 48 kr. per dag, vilket också utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Detta är dock, enligt vår mening, otillräckligt. Beloppet är för litet, och ikraftträdandet den 1 januari 1985 kommer för sent. Vi anser att om en uppräkning skall ske för att återställa garantibeloppets värde behöver det höjas till 55 kr. per dag, fr.o.m. den 1 juli 1984. Vi reserverar oss mot utskottets förslag och yrkar att garantibeloppet höjs till 55 kr. från den 1 juli 1984 och att riksdagen till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1984/85 anvisar ytterligare anslag om 15 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Med hänvisning till socialförsäkringsutskottets betänkande 33 skall jag göra ett mycket kort inlägg. Folkpartiet har i sina partimotioner 2080 och 2956 tagit upp förhållandet med studiebidraget för ungdomar som fyllt 16 men ej 18 år. Kostnaderna för dessa ungdomar är normalt lika stora oberoende av om de studerar eller inte. Därför har folkpartiet yrkat på att dessa studiebidrag skall utgå för årets alla 12 månader och inte, som nu, endast för de månader som ungdomarna normalt studerar. Arbetsförhållandena har under senare år förändrats så, att det på många platser i dag kanske inte är lika enkelt för ungdomar att få t.ex. ett sommarjobb och på det sättet dryga ut sin kassa och hjälpa till med hushållsekonomin. Vi anser det därför nödvändigt att detta studiebidrag utökas i enlighet med vad som står i motionerna. Jag vill, herr talman, yrka bifall till det i kammaren utdelade yrkandet, som lyder: — Jag yrkar också bifall till yrkande 28 i motion 2956.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar upptar dels ett förslag till lag om ändring i studiestödslagen med anledning av förslaget om höjning av barnbidragen, dels ett reservationsanslag om 100 milj.kr. till vuxenstudiestöd för arbetslösa. Vi moderater i utskottet har reserverat oss på båda dessa punkter. Vad gäller höjningen av det allmänna barnbidraget har vi presenterat ett helt annat förslag till stöd till barnfamiljerna, som sträcker sig upp till 20 år för familjer som har barn som uppbär studiestöd. Med anledning av detta har moderata samlingspartiets ledamöter i socialutskottet reserverat sig och avstyrkt propositionens förslag om en höjning av det allmänna barnbidraget. I konsekvens härmed har vi moderatledamöter i socialförsäkringsutskottet avstyrkt propositionens förslag vad gäller höjningen av studiebidraget och det förlängda barnbidraget, då vi anser att vårt förslag väsentligt bättre täcker de ekonomiska behoven för berörda familjer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 till utskottsbetänkandet.

Jag vill erinra om att jag i debatten då varnade för att regeringen genom förslaget smög in en ny form av arbetslöshetsunderstöd.

Nu skall 2 500 arbetslösa ”gömmas undan” ett år med ett nytt vuxenstudiestöd! Herr talman! Ett vuxenstudiestöd av den här modellen är en hybrid i studiebidragsfloran. Utbildningsministern erkände faktiskt också, att övervägandena som låg till grund för den tidigare propositionen egentligen strider mot grundtankarna i vuxenutbildningsreformen, som avsåg att ge vuxna förvärvsarbetande tillgång till överbryggande utbildning, förbättrad grundutbildning, återkommande utbildning osv. Nu skall stödet förbehållas dem som är arbetslösa. För att göra det hela litet mer aptitligt sägs det att ”särskild vikt skall fästats vid i vad mån de avsedda studierna kan väntas leda till att mottagarna stärker sin ställning på arbetsmarknaden”. Syftet är alltför uppenbart. Det gäller att dölja arbetslösheten! Vi moderater reserverar oss mot förslaget att anslå dessa medel. En allt större andel arbetslösa får delta i utbildningar, som i första hand vänder sig till andra studerandekategorier, t.ex. gymnasiestuderande. Det råder stor skillnad mellan de ekonomiska villkoren för olika studerandegrupper, och vi anser inte att det i längden är möjligt att låta olika studerandekategorier genomgå samma utbildning med vitt skilda ekonomiska stödinsatser från samhällets sida. Vi anser därför att studiestödsreglerna bör bli föremål för en översyn. I avvaktan på resultatet av denna översyn är vi inte beredda att acceptera någon ökning av antalet särskilda vuxenstudiestöd för arbetslösa. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är bra att vi också får diskutera studiestödet i den familjepolitiska debatten. Utformningen av studiestödet är ju av allra största betydelse för familjer med barn i gymnasieskolan. I dag erhåller en gymnasiestuderande ett generellt studiebidrag på 275 kr./månad. Till detta kan inkomstprövat tillägg utgå med upp till 265 kr. månad, totalt högst 830 kr./månad. Riksdagen har nyligen beslutat om en kraftig förstärkning för de ekonomiskt sämst ställda gymnasieeleverna redan från den 1 juli i år genom att man ersatt det behovsprövade tillägget med ett extra tillägg av en helt annan storlek och med förändrade inkomstgränser. Från den 1 juli kan då under studietiden totalt utgå högst 1 140 kr./månad till studerande i åldern 16-20 år. Till detta kommer givetvis flerbarnstillägg i de fall detta är aktuellt samt inackorderingstillägg som är generellt, dessutom fria resor. Nu skall vi ta ställning till ytterligare förstärkningar av det ekonomiska stödet till gymnasieeleverna. Studiebidraget föreslås bli 400 kr. månad. Flerbarnstillägg och höjd åldersgräns för bidragsförskott gör att t.ex. en 19-åring som uppfyller alla särskilda kriterier kan erhålla ca 2 100 kr./månad. Moderaterna har, som vi hörde, motsatt sig flera av dessa förslag. När det handlade om det extra tillägget för ett par veckor sedan gällde det att spara pengar. Nu föreslagen höjning av studiebidraget vill man ersätta med en skatteomläggning. Debatten tidigare i dag har klart visat att ytterligare överväganden behövs i den frågan. När det gäller folkpartiet har följande inträffat. Folkpartiet är det andra parti som inte har accepterat höjd åldersgräns i bostadsbidragssystemet, så att samordning och förenkling kan ske mellan bostadsbidragssystemet och studiestödet. Moderaterna och folkpartiet är alltså ensamma om att ställa För 16-18-åringar föreslår folkpartiet att studiebidraget skall utgå för årets alla månader. Det är litet oklart om man menar att 400 kr. månad. Menar man 300 kr. blir effekten lika stor som regeringsförslaget sett på helår. I utskottet har vi utgått ifrån att förslaget var principiellt hållet och att det avsåg studiebidraget på den nivå utskottet tillstyrkt. Då har vi inte ansett oss ha ekonomiska möjligheter att genomföra en sådan förändring. Frågan är dessutom om det är så invändningsfritt i övrigt. Det är faktiskt många gymnasieelever som feriearbetar. Folkpartiet påstår sig förbättra stödet för 16-18-åringar på det här sättet, men som jag nämnde ställer man den som fyllt 17 år och har dålig föräldraekonomi i en sämre situation än i dag. Vad händer sedan enligt folkpartiet med den som fyllt 18 år? Jo, man får en höjning med 25 kr./månad nio månader per år. Ingen skattereduktion skall förekomma i den här åldersgruppen, bostadsbidrag skall inte kunna utgå, inte heller bidragsförskott. För 19-20-åringarna innebär folkpartiförslaget en katastrof. Man får 900 kr. i månaden i nio månader per år mot regeringsförslagets 1 300 kr. per månad vid låg inkomst, plus bidragsförskott i förekommande fall på ca 700 kr. per månad. Jag yrkar på det bestämdaste avslag på folkpartimotionen. Det blev kanske litet väl många siffror, men det är ju ofta så att ord kan tolkas mycket olika, men att siffror talar ett tydligt språk. I vårt betänkande om studiestöd behandlas också ett särskilt anslag till vuxenstudiestöd för arbetslösa. Detta infördes första gången den 1 januari i år och har blivit mycket omtyckt. Moderaterna vill nu inte anslå ytterligare pengar till detta ändamål förrän en samordning skett på studiestödsområdet. Moderaterna vill alltså inte uppmuntra arbetslösa att studera. Det där med samordning måste vara ett svepskäl. Det har funnits förslag om beloppsmässig samordning, t.ex. från studiestödsutredningen, men det slängde den borgerliga regeringen i papperskorgen. Förslaget sändes inte ens ut på remiss. Det är ju bara en beloppsmässig samordning det kan bli tal om, eftersom de olika stöden täcker skilda behovssituationer och finansieras på skilda sätt. Samordning beträffande regelverk och nivåer är önskvärd. Detta har utskottet uttalat tidigare. Sådant arbete pågår delvis, men en total samordning blir så kostnadskrävande att samhällsekonomin inte tål detta — såvida man inte vill hålla nere nivåerna, vilket moderaterna ofta förespråkar, särskilt beträffande vuxenstudiestödet. Så sent som i mars var riksdagen enig om de samhällsekonomiska konsekvenserna av en samordning av studiestödet. Jag vet inte vad som sedan hänt med moderaterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande 33 och avslag på reservationerna och på folkpartimotionen. Till slut några ord också om socialförsäkringsutskottets betänkande 32 beträffande garantinivån i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill här höja till 55 kr. per dag. Av statsfinansiella skäl kan utskottsmajoriteten f. n. inte tillstyrka mer än 48 kr. per dag. Centern ingår i denna majoritet. Folkpartiet vill inte höja alls. Här har vi ett praktexempel på borgerlig oenighet. Herr talman! Jag yrkar också bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 32, avslag på reservationen och på folkpartimotionen.
Herr talman! Det är intressant att utskottets nuvarande talesman tycker att det är bra att vi får diskutera de här frågorna under rubriken Ekonomiskt stöd till barnfamiljer. Det var precis vad jag gjorde när vi diskuterade ärendet den 24 maj med utskottets dåvarande talesman. Då sades det att det var högst olämpligt att göra på det sättet. Men det handlar ju ändå om samma familjer, och därför är jag glad över att vi är överens om att vi måste se detta som en del i det familjeekonomiska sammanhanget. Då gäller det att spara pengar, sade Lena Öhrsvik. Ja, vi moderater anser att vi måste hålla igen på utgifterna, men med avseende på barnfamiljerna och de studerande i åldrarna upp till 20 år har vi ett förslag som, såvitt jag förstår, också Lena Öhrsvik anser är ganska bra. Annars finns det en fantastisk flora på studiestödsområdet. Jag skall inte uppta kammarens tid med att läsa upp alla siffror — Lena Öhrsvik har delvis roat oss med detta. Men om man bara ser på beloppen för timstudiestöd och dagstudiestöd, studiehjälp, studiemedel och allt vad det heter, så finner man att beloppen är olika för varje stödform. Dessutom har vi också särskilt arbetsmarknadsutbildningsstöd. Nu har vi fått den hybrid som det särskilda vuxenutbildningsstödet utgör. Vi är mycket tveksamma till detta. Lena Öhrsvik, det vore mycket bättre om vi förde en sådan ekonomisk politik i Sveriges riksdag, att familjerna hade en chans att få riktiga arbeten och inte konstlade utbildningsmedel.
Herr talman! Det har troligen gått ut en stencil till alla socialdemokratiska talesmän om att de skall tala om den borgerliga oenigheten. Jag tror inte den är så farlig. Låt oss sköta vår politik, så får ni sköta er. Om man bara jämför studiestödet med studiebidraget och bostadsbidraget och de åldersgränser som där gäller, är det möjligt att det jämnar ut sig. Men vi måste ha med i bilden att folkpartiet har ett helt paket när det gäller stödet till barnfamiljerna. Detta är alltså ett av våra förslag till förbättringar för barnfamiljerna. Tar vi med de andra förslagen — t.ex. skattereduktionen, som visst kan utgå — så innebär det för barnfamiljerna utan tvivel en förbättring. Vi måste alltså se åtgärderna i deras helhet. Det är den linjen vi hela tiden försökt följa. I slutskedet blir det alltså totalt en förbättring för barnfamiljerna.

Herr talman! Till Kenth Skårvik måste jag säga att han tydligen inte läst på sitt eget förslag. Skattereduktionen skulle utgå till 18 års ålder, medan studiestödet utgår till 20 års ålder. Det inkomstprövade tillägget kommer att upphöra den 1 januari 1985. Detta har folkpartiet icke satt sig emot. Men folkpartiet vill inte höja åldersgränsen upp till 20 år när det gäller bostadsbidraget. Där skulle i stället studiestöd utgå. Det innebär att man ställer flera grupper studerande ungdomar i gymnasieskolan utanför möjligheterna att få ett inkomstprövat tillägg. Detta kan Kenth Skårvik inte tillbakavisa. Det hjälper inte att komma med skattereduktionen — den slutar vid 18 år, medan studiestöd utgår till 20 år. Det bästa ni kan göra i denna situation är att frångå reservationen i bostadsutskottet om åldersgränsen för bostadsbidragen. Då skulle ni lösa problemen. Jag tror att ni verkligen gjort en miss i denna fråga. Det skadar inte att ni tänker en gång till.

Herr talman! I fråga om höjningen av garantinivån vill jag säga att 48 kr. visserligen är 11 kr. mer än 37 kr., men 7 kr. mindre än 55 kr., vilket är moderaternas förslag. Samhällets omkostnader för barnen uppgår till ca 14 miljarder. Vårt förslag om en höjning betyder 15 miljoner mer än vad utskottsmajoriteten föreslagit. Dessa pengar ryms mycket väl inom de besparingar på socialförsäkringsområdet som vi har föreslagit. Det gäller här nämligen de sämst ställda barnfamiljerna, som verkligen har det svårt. Visst är det bra, som jag sade i mitt anförande, att regeringen nu tycker att en höjning av garantinivån är en viktig del av ett ökat stöd till barnfamiljerna. Men jag tycker ändå att man när man gör denna förändring kunde ha gått med på dessa 55 kr.
Herr talman! Vad vi velat med vårt förslag är att ta bort det här bostadsbidragsstödet och lägga över det på det totala barnstödet i stället. Jag har läst på detta, och vi har talat om det inbördes. Det är visst så, att man kan få ut skattereduktionen; det finns regler som styr detta.

Herr talman! Bara ett par ord till Siri Häggmark. När det gäller garantinivån i föräldraförsäkringen har jag en rekommendation till Siri Häggmark. Gör upp detta med centern och folkpartiet. Centern tycker som regeringen i denna fråga, nämligen att vi skall höja till 48 kr. Folkpartiet vill inte göra någon höjning alls, utan vill ha kvar 37 kr. Därför är det bättre att moderaterna försöker göra upp inbördes med centern och folkpartiet.

Herr talman! Med hänvisning till Göte Jonssons och Bo Lundgrens anföranden och debattinlägg tidigare i dag här i kammaren skall jag begränsa mig till att endast yrka bifall till de moderata reservationerna 4, 6, 7 och 8 i bostadsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Kanske är ordningen beträffande behandlingen av detta ärende litet felaktig. Jag företräder ju utskottsmajoriteten, och denna har yrkat avslag på propositionens förslag om en ändring av de övre hyresgränserna och inkomstgränserna. Dessa propositionens förslag kommer Margareta Palmqvist och Tore Claeson strax att yrka bifall till. Att vi i bostadsutskottet måste redovisa vårt betänkande om bostadsbidragen först nu för riksdagen är inte vårt fel. Det beror på att regeringen inte kunnat lämna ifrån sig propositionen om de familjepolitiska förslagen. Eftersom bostadsbidragen har kopplats till de övriga familjepolitiska åtgärderna har den här situationen uppstått. Vi från centerpartiet har kopplat de familjepolitiska stödåtgärderna till barnbidragen, till vårdnadsersättningen. Eftersom hela dagen tagits i anspråk för den debatten, kommer inte heller jag att gå in på någon ytterligare diskussion om detta. Jag bara konstaterar att vi yrkat avslag på förslaget om förändringar av bostadsbidragen. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på den punkten. Vidare yrkar jag bifall till reservation nr 9, som är avhängig av att riksdagen bifallit utskottets hemställan under punkt 1. När det gäller en rad andra förändringar inom bostadsbidragssystemet som sådant har utskottet hänvisat till att bostadskommittén fått i uppdrag att studera utformningen av bostadsbidragen. Inom kort kommer man att kunna redovisa resultatet av sitt arbete. Detta arbete kommer att vara föremål för en fortsatt diskussion om hur bostadsbidragen i framtiden skall vara utformade. Med detta, herr talman, yrkar jag således bifall till utskottets hemställan och till reservation nr 9.

Herr talman! Ingemar Eliasson har tidigare i dag i debatten om familjepolitiken redovisat vår syn på stödet till barnfamiljerna och hur detta bör utformas. Folkpartiets förslag är ett steg i en flerårig reform. Ingemar Eliasson har också framfört vår kritik av socialdemokraternas förslag. En av bristerna med förslaget hör samman med bostadsbidragen och de marginaleffekter som uppstår. Man snärjer in sig genom dagens system, ett system som socialdemokraterna vill behålla och vidareutveckla. Man snärjer in barnfamiljerna i ett trassel som de inte kan ta sig ur. Bostadsbidragen bidrar i hög grad till detta. Vi anser att dessa successivt skall ersättas med flerbarnstillägg inom barnbidraget eller genom skattereduktion. I vår familjepolitiska motion har vi yrkat att det förlängda barnbidraget eller studiehjälpen skall utgå under tolv månader i stället för under nio månader, som nu är fallet. Det är en av anledningarna till att vi yrkat avslag på förslagen i proposition 1983/84:32 vad gäller bostadsbidragen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 10.

Herr talman! I kompletteringspropositionen föreslås vissa höjningar av bostadsbidragen för år 1985. Det är bra att regeringen nu förelägger riksdagen förslag om höjda bostadsbidrag och att regeringen därmed övergett den uppfattning som i januari 1984 kom till uttryck i budgetpropositionen och som innebar att några förslag till ändringar i bidragen fr.o.m. den 1 januari 1985 inte förelades riksdagen. Vi delar som bekant regeringens uppfattning att bostadsbidragen behöver förbättras. Men vi vill inte acceptera att de höjningar av inkomstoch hyresgränser som föreslås blir så låga. Vi har under den allmänna motionstideni januari månad väckt motion nr 573, i vilken vi föreslagit höjningar av de olika gränserna med utgångspunkt i bostadsstyrelsens anslagsframställningar för budgetåret 1984/85. Ett förverkligande av förslagen i vpk-motionerna ger fler hushåll större bidrag än om regeringens förslag genomförs. Framför allt innebär vpkförslaget rejälare förbättringar för barnfamiljerna. Detta är helt nödvändigt med tanke på tidigare otillräckliga höjningar av bidragen och mot bakgrund av de stora ökningarna av bostadskostnaderna under de senaste åren.

Bostadsbidragen är ett inkomstprövat stöd till hushåll med höga boendekostnader eller låga inkomster och utgör ett nödvändigt inslag i en rättvis fördelningspolitik. Liksom nu måste syftet med bostadsbidragen också i fortsättningen vara att ge barnfamiljer ekonomiska möjligheter att bo i bostäder som är tillräckligt rymliga. Förutom ändrade hyresoch inkomstgränser vidhåller vpk det tidigare förslaget om att studiemedel inte skall utgöra bidragsgrundande inkomst. Den regel som nu gäller innebär att lånade pengar betraktas som inkomst om lånet är ett studielån, medan t.ex. lån i bank inte behandlas på detta sätt. Studerande som för sitt uppehälle är beroende av studiemedel får därför lägre bostadsbidrag än andra studerande vid i övrigt lika förutsättningar. Detta vill vi inte vara med om, och därför upprepar vi vårt förslag att studiemedel inte skall utgöra bidragsgrundande inkomst. Regeringen beräknar i sitt förslag de ökade kostnaderna för statens del för bostadsbidrag för år 1985 till 156 milj.kr. Kostnadsökningen enligt förslagen i vpk-motionerna kan med utgångspunkt från bostadsstyrelsens beräkningar anges till 335 milj.kr. för budgetåret 1984/85. Förmodligen blir den mindre än 300 milj.kr. för år 1985, med hänsyn till de förändringar av antalet bidragstagare som skett, att bidragen blir mindre på grund av inkomstökningar osv. Jag vill, herr talman, redan nu säga att detta skall ses mot bakgrund av den överenskommelse som har träffats om att staten skall skjuta till 300 milj.kr. i friska pengar till bostadsbidrag. Vpk-förslagen ligger alltså på den nivån. Regeringen lägger 144 miljoner av de 300 miljonerna på kommunerna. Det måste vi rikta en skarp anmärkning mot — vi tycker inte det är ett handlingssätt som rimmar med den överenskommelse som träffats. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i bostadsutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Riksdagen är nu redo att besluta om den sista delen av ett förbättrat stöd till alla de barnfamiljer som har drabbats av en sämre ekonomi och nu har en dålig köpkraft. Tillgången till en egen, rymlig och bekväm bostad är av stor vikt för barnfamiljerna. Därför vill vi att en del av stödet till barnfamiljerna skall ges som förbättrat bostadsbidrag. Det inkomstprövade bostadsbidraget är i sin helhet riktat till barnfamiljer med ingen, låg eller måttlig inkomst. Genom att ta hänsyn både till antal barn, inkomst och hyresnivå blir bostadsbidraget ett viktigt komplement till övriga stödreformer. Genom att höja åldersgränsen för studerande från 17 till 20 år får familjer med ungdomar i skolan en förbättring. Det ökade stödet till barnfamiljerna får genom de samlade effekterna fler förbättringar än vid en fördelning från familjer utan barn till barnfamiljer. Dessutom får de barnfamiljer som har de allra största behoven den största förbättringen. Med dessa få ord vill jag yrka bifall till reservation nr 1 av Oskar Lindkvist och avslag på samtliga motförslag i sammanhanget. Sedan skulle jag vilja kommentera reservation 2, som Tore Claeson har fogat till betänkandet. Visst skulle det vara bra, Tore Claeson, om vi kunde höja bostadsbidragen ytterligare. Men det är också viktigt att vi inte ökar budgetunderskottet och därmed riskerar en stigande inflation och stigande priser. Det är just barnfamiljerna som i så fall skulle drabbas mycket hårt. Förutom att de har höga bostadskostnader har de också dryga utgifter för mat och kläder. Med andra ord har de stora löpande omkostnader, som det är svårt att spara in på.

Om Kerstin Ekmans förslag skulle gå igenom på bara den här punkten, skulle det leda till en stor försämring för de barnfamiljer som verkligen skulle behöva en förbättring. Folkpartiet har föreslagit förlängt barnbidrag eller studiehjälp i tolv månader i stället för nio månader. Det blir i ännu högre grad tillgodosett genom alternativet att höja bostadsbidraget så att det omfattar familjer med studerande ungdomar mellan 17 och 20 år. Det innebär att de familjer som har låga inkomster och behov av dessa pengar får detta bidrag, som också utgår under hela året. Med detta tillstyrker jag hemställan i bostadsutskottets betänkande 32, men med den ändring som framgår av reservationen av Oskar Lindkvist. Övriga reservationer och motioner yrkar jag avslag på.
Herr talman! Margareta Palmqvist säger att man inte kan biträda det förslag som vpk har, och som återfinns i reservation 2, därför att man måste tänka på budgetunderskottet och det ansträngda ekonomiska läget. Jag vill än en gång bara hänvisa till de överläggningar eller förhandlingar — kalla det vad ni vill - som ägde rum innan tilläggspropositionen beträffande familjepolitiken lades fram. Då var s och vpk överens om att man skulle förbättra bostadsbidragen med 300 milj.kr. Det är nästan precis vad vpk:s förslag i det här sammanhanget skulle kosta, och följaktligen menar vi att det ändå bör vara möjligt att på den punkten stå för de utfästelser som man var överens om tidigare i överläggningarna. Sedan vill jag säga att vpk, om vår reservation faller, givetvis i andra hand kommer att rösta på den socialdemokratiska reservationen 1 och säkra den förbättring av bostadsbidragen som har föreslagits från regeringens sida.

Herr talman! Margareta Palmqvist säger att man inte kan bryta ut en del på det sätt som vi har gjort utan att det ingår i ett paket. I vårt förslag har vi också en helhetssyn, som vi anser att vi skall följa upp på alla punkter. Det system som har byggts upp är oacceptabelt. Barnfamiljerna hamnar verkligen i en fattigdomsfälla om man håller på med detta system längre. Genom marginaleffekterna drabbas de hårt. Vi säger att man måste lägga om grunderna helt, och därför måste man också gå ifrån det system vi nu har för bostadsbidragen. Att hålla på och lappa på ett system som vi anser vara felaktigt tycker inte vi är någon idé.
Herr talman! De förändringar i förslaget som Kerstin Ekman nu tar upp hör hemma i bostadskommitténs utredningsarbete. De kan inte ligga till grund för ändringsbeslut nu. De förslag som föreligger här innebär en uppföljning enligt de principer som nu gäller. Skall vi gå in på nya principer, bör vi avvakta bostadskommitténs utredning.